Herr talman! Det här betänkandet handlar om vissa ändringar i planoch bygglagen m.m., och jag får koka soppa på en spik om jag i det här sammanhanget skall kunna klargöra det sunda, sociala och ekologiska byggande som vi vill diskutera och torgföra. Därför kommer jag att koncentrera mig till att säga att de ändringar som föreslås i stort sett kan accepteras av oss. Det är trots allt detaljändringar som det i det stora hela handlar om. Jag vill ändå instämma i vissa reservationer och därmed understryka vikten av de däri föreslagna förändringarna. Det gäller först centerns initiativ vad gäller särskilda övernattningshotell. Regeringen bör närmare undersöka hur man skulle kunna stimulera kommunerna till att kanske med branschens hjälp få till stånd den typen av övernattningshotell. Jag vet att ett mig närstående parti i Stockholms stadsfullmäktige faktiskt söker lösningar i den riktningen. Jag avser alltså Stockholmspartiet. Jag vill också säga att jag instämmer i Jan Strömdahls reservation om övernattningslägenheter. Det är viktigt att så mycket som möjligt skärpa möjligheterna att komma i åtnjutande av de outnyttjade lägenheter som faktiskt finns. Vi stödjer också reservation 4 om lokalisering av tillkommande kontorsytor. Det stämmer med miljöpartiets syn att ytterligare kontorsytor inte skall tillkomma i centrala delar av stadsbebyggelsen. Det är närmast att betrakta som en lapsus att jag inte står som undertecknare av den reservationen. Vi tycker också att centerns initiativ vad gäller förvaltning av fastigheter är intressant. Tvångsförvaltning av fastigheter, som föreslås i betänkandet, är enligt min mening ett väldigt trubbigt instrument och kan väldigt sällan i praktiken komma att användas. Därför är tanken på ett vitesföreläggande — i den mån ett sådant kan utvecklas — intressant. Det är det som föreslås i reservation 7. Så till frågan om ekonomibyggnader och friggebodar. Jag instämmer i åsikten att det bör ges möjlighet att öka ytan från 10 till 16 m?, dock med den lilla, personliga reflektionen att det i vissa kulturhistoriskt värdefulla områden kan vara tveksamt att få så stora tillbyggnader på mycket små tomter. Jag hoppas att det finns kloka byggnadsnämnder här i landet. Jag instämmer också i kravet i reservation 10 om en friare användning av ekonomibyggnader på landet.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar tas problematiken med övernattningslägenheter upp. Dessutom föreslås en del smärre justeringar av planoch bygglagen, PBL. Problemet med övernattningslägenheter, dvs. lägenheter som inte bebos permanent, är framför allt ett storstadsproblem. Störst är problemen i huvudstaden. Det har länge diskuterats hur merparten av dessa lägenheter skall kunna ställas till bostadsförmedlingens förfogande då de behövs för att tillgodose de bostadssökandes behov. Ofta är dessa lägenheter centralt belägna och genom storlek och hyresnivå attraktiva för exempelvis ungdomar. Bostadsdepartementet har låtit utreda möjligheten att via hyresnämnden upplösa dessa hyresförhållanden, men de flesta remissinstanser avstyrkte detta förslag. I stället redogörs nu för de möjligheter som finns i gällande lagstiftning att få dessa hyresförhållanden upplösta. Kommunerna har i dag goda möjligheter att genom överenskommelse med fastighetsägarna komma över dessa lägenheter. Kommunerna bör bättre än hittills söka utnyttja dessa möjligheter. Centern och miljöpartiet vill i en reservation att kommunerna skall engagera sig i frågan om ett ökat antal övernattningshotell. Självklart har vi inget emot detta, men det måste väl ändå vara en fråga för kommunerna att avgöra. Det är inget riksdagen bör engagera sig i. Vpk tycker att man inte skall bry sig om det negativa remissutfallet, utan ändå köra igenom förslaget. Jan Strömdahl insinuerade att riksdagens ledamöter på grund av sin egen, kompisars och bekantas situation skulle vara i färd med att fatta det beslut som vi nu står inför. Det är grova beskyllningar om opartiskhet hos kammarens ledamöter. Det är ovanligt att sådant sägs här. Det sagda får stå för Jan Strömdahl. Skillnaden mellan oss är att vi lyssnar på remissinstanserna och handlar efter det. Den sortens ”demokrati” som Jan Strömdahl förespråkar sysslar inte vi med. Jag yrkar således avslag på dessa reservationer. En annan fråga som också tas upp i betänkandet är kontorisering av lägenheter. Lägenheter bör användas till det de är avsedda för, dvs. bostäder. Ändrat användningssätt skall prövas av byggnadsnämnden. Enligt betänkandet utökas denna rätt att gälla även när detta inte framgår av planbestämmelserna. I många fall sker kontorisering genom att åtgärden medvetet inte blir föremål för byggnadsnämndens prövning, eftersom ingen anmälan lämnats in. När åtgärden kommer till byggnadsnämndens kännedom kan den prövas om den inte preskriberats, dvs. om inte längre tid än tio år förflutit sedan åtgärden vidtogs. Nu föreslås att byggnadsnämnden skall kunna pröva frågan så länge olovlig användning pågår, även om längre tid förflutit än tio år. Detta gäller olovligt ianspråktagande av bostadslägenhet, ingenting annat. Preskriptionstiden för påföljder enligt den s.k. svartbyggelagen ändras alltså inte. Denna åtgärd, som skall bidra till att lägenheter skall användas för sitt ändamål och som positivt kan bidra till tillgången av fler bostäder, möter invändning i form av reservation från moderater och folkpartister. De följer här upp fastighetsägarnas synpunkter från remissomgången och tycker att de väger tyngre än de bostadssökandes krav på bostäder. Jag yrkar avslag på Prot. 1989/90:45 den reservationen. 13 december 1989 I tider av bostadsbrist är det oförsvarligt att lägenheter står tomma avsppe= ZG —- kulativa eller andra skäl som inte kan anses vara förenliga med god fastighetsförvaltning. Lägenheter bör i första hand användas till vad de är avsedda för. I detta syfte föreslås nu en ändring i bostadsförvaltningslagen, där möjligheten att ställa fastighet under särskild förvaltare utökas. Det gäller där huset står tomt trots att det råder stor efterfrågan på lägenheter. Även här ställer sig moderater och folkpartister på fastighetsägarnas sida och anser att nuvarande ordning bör bibehållas. Centern och miljöpartiet vill i stället tillgripa vitesföreläggande för att nå samma mål. Utskottsmajoriteten har stannat för den väg propositionen föreslår, och jag yrkar således avslag på reservationerna. Herr talman! PBL har nu varit i kraft i två och ett halvt år. En arbetsgrupp med representanter från bostadsdepartementet, boverket, lantmäteriet och Kommunförbundet har följt utvecklingen. Denna arbetsgrupp föreslog i maj i år att vissa ändringar borde göras, främst i förenklande syfte. Många enkla ärenden behandlas nu onödigt byråkratiskt. En del av dessa ändringsförslag behandlas nu i detta betänkande, övriga tas upp vid ett senare tillfälle. De ändringar som nu föreslås är: smidigare kungöranderegler och underrättelser, enklare och mer överskådliga planhandlingar, rätt till inlösen vid olyckshändelse, bygglovsbefrielse för komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse samt klargörande beträffande mindre avvikelser från gällande plan. Allt detta är välkomna ändringar, som utskottet tillstyrker. Moderaterna vill som tidigare slopa planeringsinstrumentet områdesbestämmelser. Centern och miljöpartiet vill av någon anledning öka ytan på bygglovsbefriade s.k. friggebodar till 16 m?. Siffran 16 har förbryllat utskottet. Varför just 16, och inte 17 eller 15? Svaret fick vi i utskottsbehandlingen. Något annat parti hade vid något tillfälle nämnt 15 m?, och centern ville naturligtvis inte vara sämst.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

Herr talman! Det är ju glädjande att Rune Evensson tar upp det här med friggebodar. Det är tydligt att detta oroar Rune Evensson och även många andra. Jag lovar att vi i centern återkommer med vår motion. Jag har den fasta övertygelsen att ni övriga så småningom kommer att ställa upp. Visar det sig att ni väljer ett annat kvadratmeterantal, så får vi väl diskutera det. Jag kan inte minnas att frågan om 15 eller 17 m? var uppe i bostadsutskottet, men så kanske det var. Sedan vill jag säga några ord om övernattningslägenheter. Vi är överens om att det behöver frigöras övernattningslägenheter för bostadsmarknaden. Vi tycker det är ett bra förslag i propositionen, men vi tycker också att förslaget behöver kompletteras. Det är därför vi för fram tankegången om särskilda övernattningshotell. Jag vill läsa direkt ur vår reservation, så att det står klart för alla vad vi säger i sammanhanget. Vi säger att ”kommunerna i samarbete med intressenter i branschen tillskapar särskilda övernattningshotell med rum som företagen kan hyra till ett förmånligt pris. Detta är i och för sig en fråga som det ankommer på kommunerna själva att besluta om.” Rune Evensson var också inne på detta. Sedan fortsätter vi: ”För att kommunerna skall kunna förverkliga ett sådant beslut måste dock vissa stimulansåtgärder vidtas.” Därför föreslår vi att regeringen närmare undersöker vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i denna fråga. Jag tycker att våra önskemål är modesta, och det förvånar mig att Rune Evensson så klart avvisade de här tankegångarna. Det var en sak till. Det gällde vitesföreläggande. Jag vet inte om Rune Evensson har missuppfattat majoritetens uppfattning, men på s. 8 står det: ”Emellertid kan det finnas anledning att överväga någon form av ingripande också i mindre uppenbara fall t.ex. genom vitesförfarande. Ett förslag med i huvudsak denna innebörd förs fram i motion Bo35.” Det är alltså centermotionen.
Herr talman! Jag vill först säga till Jan Strömdahl att vi riksdagsledamöter inte sitter här för eget intresse utan för att fatta beslut som gäller hela riket. Därför tycker jag inte om sådana insinuationer som Jan Strömdahl förde fram här i debatten. Centerpartiet tar i en reservation upp frågan om övernattningshotell. Jag vill säga att detta är en fråga som riksdagen naturligtvis inte kan lägga sig i, utan det är en kommunal fråga. Men det finns exempel på kedjor som i dag har börjat bygga billiga hotellalternativ runt om i Sverige. Det finns t.ex. ett företag som heter Good Morning Sverige, God Morgon Sverige, som på många håll i landet bygger hotell som är ett bra alternativ för exempelvis familjer och som håller betydligt lägre priser än de stora hotellen i centrum av städerna. Det tycker jag är ett bra initiativ, som bör få efterföljd även på annat håll. En annan reservation handlar om kontorsytor. Där säger centern att kontorsytor inte bör lokaliseras till centrala lägen. Också där är man inne på en fråga som måste vara föremål för det kommunala planmonopolet — således en kommunal fråga. Hur skulle riksdagen bära sig åt för att förbjuda kommuner att bygga kontor i centrala lägen? Det är alltså en klar uppgift för kommunerna. När det gäller friggebodar har jag uppfattat det så, att när centern har fastnat för 16 m? är det någon form av överbudspolitik. Moderater och folkpartister har förstått att 10 m? inte går att överskrida inom tättbebyggt område, där man många gånger har tomter på 300-400 m?. Skulle man där fritt få bygga större friggebodar, skulle det kunna ställa till en hel del problem inom dessa områden. Det skulle kunna bli trätor grannar emellan, osv. Det är ingenting som jag tycker man skall uppmuntra.
Herr talman! Jag återkommer till friggebodarna. Vi eftersträvar ingen överbudspolitik, men vi tycker att även de som bor inom samlad bebyggelse skall ha rätt att utan bygglov uppföra något större friggebodar. Ett bygglov i detta sammanhang kostar väl någon tusenlapp. Det innebär alltså att den som vill bygga en friggebod på 11 m?i stället för 10 m? får betala en tusenlapp extra bara i bygglovskostnad. Beträffande frågan om lokalisering av tillkommande kontorsytor skall jag läsa upp vad som står i vår reservation, för att inte Rune Evensson skall tvivla på vad vi säger.

Herr talman! I ett tidigare inlägg sade Birger Andersson att moderaterna har kastat sig i socialdemokraternas armar. Låt mig säga att moderater och folkpartister har förstått vad det handlar om, nämligen att det inte går att tillåta så stora ytor som Birger Andersson förespråkar. Det är bara att beklaga att centern inte har samma klarsyn som vi andra.
Herr talman! Det är inte fråga om huruvida vi har klarsyn eller inte. Men det kanske är vi som har klarsynen, Rune Evensson. Vi får väl se hur det går. Om ett eller annat år kommer kanske samma förslag från socialdemokraterna.

Herr talman! Det beslut om den framtida fredsorganisationen som vi i dag kommer att fatta är märkligt i flera avseenden. Jag vill inledningsvis poängtera att då jag i det följande kritiserar förslaget vill jag gärna att kritiken skall relateras till vårt eget huvudförslag om en senareläggning av förändringar inom armén och att de skall prövas i ett sammanhang, då försvarskommitténs huvudbetänkande föreläggs riksdagen. Det märkliga med detta förslag är att det inte kommer att tillgodose något av de två viktigaste uppställda målen. Enligt en bred sakkunskaps mening kommer inte den förändrade organisationen att erbjuda ökad effektivitet. Inte heller kommer det ekonomiska målet vad gäller besparingar att uppnås under vare sig den innevarande, nästa eller under den kanske därpå följande försvarsbeslutsperioden. Att propositionen härutöver inte analyserat vad som händer med den traditionella svenska folkförsvarstanken vid en stark utglesning av våra fredsförband är en allvarlig brist. Vidare kommer värnpliktssystemet att sättas på hårda prov. Härom har det inte sagts någonting. Lika litet har effekterna för frivilligorganisationens verksamhet ägnats någon tanke. Jag hoppas att dessa frågor kommer att belysas senare under debatten. Bland de moderata deltagarna i debatten har vi gjort en sådan uppdelning att Lars Tobisson och jag kommer att delta under debattens första del. Lars Tobisson kommer att något mera övergripande behandla den försvarspolitiska situationen. Själv kommer jag att hårdare vara knuten just till utskottets betänkande. Jag avser inte att närmare ange anknytning till resp. reservation när jag berör de olika punkterna. För den skull vill jag redan nu yrka bifall till samtliga reservationer där moderata samlingspartiet är företrätt. Låt mig ägna ett par ord åt propositionens rubrik Arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem. Som var och en lätt kan förstå är det utomordentligt grovt vilseledande att försöka beskriva nedläggning och omflyttning av ett stort antal förband som en effektivisering, när motiven enbart är ekonomiska. Om man är välvillig, kan man på sin höjd säga att ÖB i FU 88 har gjort det bästa av situationen med de förutsättningar han hade. Jag avser nu att teckna något om bakgrunden till det ekonomiska motivet för åtgärden. Jag går då tillbaka till 1987 års försvarsbeslut och erinrar om att vid det tillfället hade inte något förslag beträffande arméorganisationen hunnit arbetas fram, varför arméorganisationen blev något av en restpost, som skulle ges innehåll och mening i ett senare kommande förslag från arméchefen och ÖB. Så långt skulle vidden av olyckan med 1987 års försvarsbeslut kunnat begränsas, om man inte vid detta tillfälle — utan något som helst underlag — fattat beslut om den ekonomiska ram som skulle gälla för vår arméorganisation under försvarsbeslutsperioden. Man hade uppsatt en ekonomisk ram för en organisation som man inte visste någonting om. När man sedan begärde förslag om den framtida arméorganisationen och tillade att den skulle rymmas inom befintlig ekonomisk ram började en olycksbådande karusell att ta fart. Trots att det ekonomiska beslutet saknade grund, hade det ändå angivits som ram för det förslag om arméns organisation i fredstid som vi beställde. Vi betraktade utredningen FU 88 som en konsekvensutredning. Få — om ens någon — anade att försvarsministern skulle upphöja denna utredning till ett förslag. Försvarsministern, nog var väl detta ändå ett märkligt beteende! Det förändrar föga att man försökte legalisera galenskapen med att låta en parlamentarisk beredning under tio veckor förra hösten ta sig an detta. Jag betraktar förslaget som ett sätt att komma undan ansvar för någonting som redan från början var en rent absurd företeelse. Nu gick det inte så bra, försvarsministern. Som bekant kunde inte uppgiften fullföljas. Pressen på försvarsministern ökade och det blev alltmer uppenbart — kanske även för den svenska allmänheten — att problemen inom vårt försvar var svåra, och att man borde göra någonting åt dem. Detta hade ingen kunnat förutse. När försvarsministern under november i fjol i en debatt här i kammaren — påkallad av oss moderater — lät meddela att han avsåg att förkorta den nu gällande försvarsbeslutsperioden med ett år och omedelbart tillkalla en ny försvarsutredning med uppgift att se över hela försvaret, hälsades detta med tillfredsställelse även från vårt partis sida. Däremot är det svårt att säga att någon erkänsla skulle kunna ges åt försvarsministerns förslag att arméorganisationen skall behandlas med förtur. Det är ett rätt och slätt enfaldigt argument att säga att arméorganisationen var en kvarvarande del av 1987 års försvarsbeslut. Det har självfallet ingen relevans, då en ny försvarskommitté har tillsatts med uppgift att lämna förslag om hela försvarets situation. Det är ett mycket dåligt förslag. Frågan om hanteringen av fredsorganisationen har fått en sådan prägel att vi känner att man på departementet och från försvarsministerns sida har bestämt sig för hur man vill ha det, sedan tiger man och röstar i förvissning om att kommunisterna ändå ställer upp. Det ser ut som om det var en riktig bedömning. Den är riktig så till vida att förslaget troligen kan genomföras, men den är inte riktig i sak. Då frågan om ett delbeslut nu står inför avgörande i kammaren är vår kritik mot denna beslutsordning självfallet hård. Den är lika hård nu som när direktiven tillkännagavs, och vi har i reservation gett uttryck för detta. Vi säger i denna reservation att frågan om de stora förbandsförändringarna som föreslås skall anstå tills försvarskommittén lämnar sitt slutbetänkande och då invägas i ett nytt försvarsbeslut. Därmed har vunnits att vi på traditionellt sätt grundar ett försvarsbeslut på en säkerhetspolitisk analys, som i sin tur ger anledning till beslut om vilken krigsorganisation vi skall ha. Krigsorganisationens utformning får härefter vara avgörande för vilka fredsförband vi skall ha kvar. Skulle sådana förändringar i krigsorganisationen komma att göras att de motiverar nedläggning av förband och skolor, vet vi i alla fall varför vi gör det. När försvarsministern till äventyrs gör besök ute i landet, utgår jag ifrån att han skall säga precis som det är: Fråga mig inte varför, men kom tillbaka om ett år för då har vi analyserat och har bakgrunden helt klar för oss. Naturligtvis säger inte försvarsministern så. Jag förmodar att han hittar på något helt annat. Det är ändå inget försvar inför dem som nu berörs av den stora förbandsförändringen. Vanligt gott umgängessätt och ansvarskänsla kräver långt bättre besked än detta. När det gäller det beslut som vi nu skall fatta — och bakom vilket det kom mer att finnas en majoritet av i första hand socialdemokrater och kommunister — kan det inte på något sätt sägas att man vet varför. En godtycklig budget för armén som är fastlagd för ett par år sedan är bestämmande för den fredsorganisation vi skall ha. Steget är sannerligen inte långt till att vi också skall formulera vår säkerhetspolitiska analys utifrån den godtyckligt valda budgeten. Ingen skulle klandra försvarsministern för ett sådant förfarande, eftersom det ligger helt i linje med den politik han nu bedriver. Vi accepterar emellertid inte den. Herr talman! För att den fredsorganisation vi nu lägger fast inte skall vara gränssättande för det antal krigsbrigader vi sedan kan komma att besluta om, har det förutsatts att ett antal regementen i fortsättningen skall vara s.k. tvåbrigadförband. Denna förbandsorganisation är inte ny. Det finns ingenting i den organisationsformen som är så värdefullt att det bör överföras till en ny organisation. Vid årets vårriksdag har vi tvärtom beslutat att lägga ner inte mindre än åtta äldre infanteribrigader. När dessa infanteribrigader inrättades gavs inget förtecken om att de skulle vara eller utvecklas till förbandens B-lag. Så har emellertid blivit fallet. Det finns inget som säger att de nya tvåbrigadsförbanden inte kommer att bli annat än presumtiva nedläggningsförband i den krigsorganisation som försvarsministern har ansvar för. Strävandena mot att driva vidare i oförändrad ekonomi, försvarsministern, leder till en förbandsorganisation med åtföljande nedläggningar i accelererande takt. Detta är försvarsministern ansvarig för. Vi har tidigare gett uttryck för det otillfredsställande i att enbart ekonomiska villkor — dessutom grundade på lösan sand — skall få diktera den framtida organisationen. Nu är det enligt min mening ännu värre. Situationen för de närmaste åren ter sig utomordentligt mörk. Det gör den mot bakgrund av att flera förbandsomflyttningar förestår. Detta betyder inte att den verksamhet som bedrivs kommer att försvinna. Verksamheten skall i de flesta fall vara kvar på ganska oförändrade villkor. Den skall uppstå på nya lokaliseringsorter. Härav följer att under de närmaste åren förestår stora investeringar, sannolikt i miljardklassen. I det längsta trodde jag att det var regeringens avsikt att tillföra medel för nyinvesteringarna. Skall omlokaliseringarna kunna fullföljas så att vi får nya och bra förläggningsplatser där utbildning kan ske på ett effektivt och bra sätt, måste dessa investeringar göras tämligen snabbt. När omflyttningarna sker måste man vara beredd att kunna ta emot de nya förbanden. Nu visar det sig av allt att döma att det inte är meningen att investeringarna skall ske på annat sätt än inom befintliga ekonomiska ramar. Det betyder, försvarsministern, att under de närmaste åren kommer utbildningsverksamheten, försörjningen av material osv. att belastas med ytterligare en kostnad. Herr talman! Detta är orimligt. På den verksamhet som redan befinner sig långt över smärtgränsen — och för vilken försvarsministern har tidigarelagt en försvarsutredning för att man skall komma till rätta med obalanserna — läggs nu ytterligare en börda. Jag vänder mig till försvarsministern med frågan: Är det försvarsministerns mening att det skall ske på det här sättet? Förklara i så fall här och nu hur den normala verksamheten som redan lider skada över huvud taget skall kunna fullföljas under t.ex.de närmaste fem åren. Vi har i utskottsbetänkandet naturligt nog också berört frågan om förkortad grundutbildning. Härvidlag har vi oroats över att försvarsministern i propositionen sagt att planeringsförutsättningarna skall baseras på det fattade beslutet om försök med förkortad utbildning. Vi har funnit försvarsministerns uttryckssätt sådant att det är motiverat för oss moderater, och även för centerpartister, i utskottet att betona att det gäller försök som skall genomföras under två år och därefter utvärderas. Man kan inte dra några längre gående växlar på denna verksamhet. Herr talman! Jag kommer inte här att vidare uppehålla mig vid effekterna för de tre förbandsplatserna — Örebro, Växjö och Uddevalla — där man nu av allt att döma förlorar sina förband. Det beror inte på att det inte skulle vara intressant eller att det inte har stor betydelse. Jag vet dock att många talare kommer att uppehålla sig just vid dessa frågor. Jag lämnar detta för tillfället därhän. Mot bakrund av nedläggningarna — som såvitt jag förstår är oundvikliga med det majoritetsförhållande som just nu råder — vill jag däremot uppehålla mig ett ögonblick vid effekterna för våra frivilligorganisationer. Vi har vid uppvaktningar i utskottet fått det väl belyst att de förändrade förutsättningarna i många fall blir utomordentligt betydande. Jag tror inte att man kan bortse från kostnadsaspekten då det gäller att ha tillgång till instruktörer och material, som dessa förband har bistått med. Denna fråga har hitintills endast i obetydlig grad uppmärksammats av ministern. Jag är därför ganska nöjd med att försvarsutskottet är enigt och i några rader har belyst detta, uttryckt oro och betonat behovet av att den service till frivilligorganisationerna som nu ges inte skall försämras. Härom är utskottet enigt, försvarsministern. Sammanfattningsvis nödgas jag således konstatera att jag inte kan finna något försvar till fördel för den förändring som en majoritet nu avser att genomdriva. Om vi hade avvaktat med beslutet tills försvarskommitténs huvudbetänkande kommer, hade vi fått svar på frågan om detta är en riktig åtgärd eller inte. Det hade gett oss motiv, så att vi kan tala om för örebroare, växjöbor och uddevallabor varför deras regementen inte längre behövs. Nu står vi tämligen flata, utan några argument. Försvarsdepartementet har inte i propositionen gett oss några sådana. Vi som företräder uppfattningen att det hade varit en riktig åtgärd att vänta ett och ett halvt år är nu än mer övertygade. Vi vet att detta beslut inte innebär några ekonomiska fördelar av det slaget att de hade kunnat vara styrande. Vi tycker att detta är mycket beklagligt. Då vi om några timmar står inför en omröstning här i kammaren stöds regeringens proposition av socialdemokrater och vpk-are. Mot huvudförslaget står moderater och centerpartister samt också miljöpartiet, om än med något annan motivering. Men var har vi folkpartiet? Folkpartiet har i utskottet röstat såväl för som emot propositionen samt avstått. Vi behöver nog, för klarhetens skull, en liten upplysning om hur folkpartiet egentligen ser på försvarssituationen. Det hade varit naturligt att folkpartiet, sedan deras eget förslag om villkorat avslag på propositionen fal lit, hade stött förslaget om en senare hantering, alltså i samband med ett huvudbetänkande från försvarskommittén. Nu blir fallet att man under loppet av några minuter i eftermiddag röstar såväl för som emot ett avgörande nu. Jag förstår inte vad folkpartiet har emot en senareläggning av beslutet. Då hade de krav man framför i sin motion kunnat vägas mot andra. Förutsättningarna skulle rimligen inte ha varit mindre i kommittén. Jag vill inte gå längre i denna kritik men finner det ytterst anmärkningsvärt. Det ger inte dem som är engagerade ute i förbanden något svar på frågan om folkpartiets hållning. Herr talman! Jag vill gärna till försvarsministern upprepa vad jag har sagt en gång tidigare här i kammaren och återge vad vpk-s representant Jan Jennehag uttryckte i en kommentar då försvarskommitténs betänkande lämnades i mitten på juni. Han sade: Detta är ett bra förslag. Det ligger helt i linje med vpk-s syn på försvarspolitiken och är ett led i vår strävan till nedrustning. Jag ställer nu frågan till försvarsministern: Är det också försvarsministerns mening? Är försvarsministern nöjd med det stöd han får? Är försvarsministern nöjd med den motivering som finns för stödet? Hade det möjligen funnits skäl att, även med denna bakgrund, invänta ett senarelagt beslut, där vi i vanlig ordning på en och samma gång kunde ha diskuterat dessa frågor som är så avgörande för Sveriges försvar?

Herr talman! Först några ord om vår omvärld. Jag tror att vi alla med oerhörd glädje tar emot informationen om förändringar i Östeuropa liksom resultat av nedrustningssamtal. Allt tyder på att vad vi ser är början på vad som kan bli en helt ny säkerhetspolitisk situation. Vi kan få en helt ny atmosfär, som minskar den omedelbara risken för storkrig. Allt vi kan göra nu är att avvakta. När läget stabiliserats och gjorda utfästelser effektuerats kan vi dra våra slutsatser. Vad vi däremot inte kan göra är att underlåta att fatta beslut i frågor som gäller vårt totalförsvar. Det handlar om vår framtida värnkraft. Det handlar också om stabiliteten i vår del av Europa. Att i dag fatta beslut om vår framtida arméorganisation står inte i motsatsförhållande till vår förhoppning om en stabilare värld. Herr talman! Huvuddelen av de förslag som finns i det betänkande vi nu debatterar och skall fatta beslut om handlar om det militära försvaret. Vi kommer från folkpartiet att yrka avslag på stora delar av de förslag som majoriteten lägger fram. Det finns dock ett förslag som vi med glädje yrkar bifall till, och det förslaget gäller civilförsvaret. Det gäller direktrekrytering, till civilförsvaret av värnpliktiga för grundutbildning. Förslaget kommer från oss folkpartister och har nu, efter många år, fått stöd från samtliga partier. Skälet till att vi under många år har krävt direktrekrytering till civilförsvaret har varit att vi anser att Sverige behöver en bättre, yngre och mer välutbildad civilförsvarsorganisation. Just dessa ord kan läsas i det särskilda yttrande som fogades till betänkandet Säkerhetspolitiken och totalförsvaret, i samband med arbetet inför 1982 års försvarsbeslut. Året var 1981. Vi anser att orden speglar även dagens verklighet. Att delta i arbetet för att skydda och rädda liv i en krigssituation ställer höga krav på såväl utbildning som styrka. Möjlighet att ge sammanhängande utbildning finns endast när man grundutbildar i samband med värnpliktstjänstgöring. Med dagens beslut får vi med all sannolikhet ett bättre civilförsvar. Det är samtidigt bra att ett sådant beslut vid sitt genomförande kommer att bidra till en snabbare avveckling av den s.k. värnpliktspuckel vi har i dag. De negativa värnpliktssociala effekterna av dagens obalans är helt klarlagda. Herr talman! Huvudfrågan i dagens betänkande och beslut är dock arméns utveckling, och då finns det inte samma anledning att vara positiv till vare sig regeringens eller majoritetens förslag. Några grundläggande fakta anser jag bör redovisas. Dagens beslut är en restpost från det försvarsbeslut som togs i denna kammare juni 1987. Anledningen till att armén inte kunde behandlas då var att man vid arbetet i 1984 års försvarskommitté tvingats avstå från att behandla arméns framtida organisation — det fanns helt enkelt inte underlag framtaget av ansvarig myndighet. Att därför hävda att man skall avstå från att fatta beslut, när underlag nu presenteras, för att avvakta den nu sittande försvarskommitténs samlade bedömning är helt förkastligt. Det är ansvarslöst också, om man ser till den situation som råder i dag inom armén. Överbefälhavaren har vid ett antal tillfällen sagt, med stöd från chefen för armén, att armén blöder. När de som har det operativa ansvaret tar till sådana ord bör ansvariga politiker samla sig till beslut. Alla fakta visar att ju längre vi dröjer med en omstrukturering, desto svagare blir vår armé. Och vår armé, det är inte något abstrakt begrepp. Vår armé är materiel med vilken vi skall möta en eventuell angripares toppmodernt utrustade förband. Och vår armé är först och främst svenska värnpliktiga soldater, som med dåligt eller obefintligt personligt skydd skall delta i ett modernt krig. Det är därför vi måste genomföra förändringarna och förbättringarna — och genomföra dem nu. Därför kan man inte heller godkänna förslag till omorganisation om resultatet inte leder fram till en acceptabel förändring. Det är därför vi från folkpartiet yrkar avslag på majoritetens förslag och yrkar bifall till vårt eget. Vi har från folkpartiet under många år fört fram förslag på förändringar i och satsningar på försvaret i syfte att öka dess kvalitet och förmåga. Vi har ansett att vårt land i första hand bör satsa på förband och system som tidigt och uthålligt kan ge stor effekt. Vi stod bakom 1987 års försvarsbeslut och genom vår medverkan kom detta försvarsbeslut att innefatta viktiga och betydande förstärkningar inom det militära försvaret. Den situation som uppstod inför förverkligandet av beslutet har diskuterats mycket, och anledningen, bristerna i underlaget, är väl dokumenterad. Eftersom vi anser att det är allvarligt om inte besluten om förstärkningar beträffande transporthelikoptrar, tunga kustrobotbatterier, luftvärn med medellång räckvidd och ubåtar förverkligas har vi yrkat på att ekonomiska tillskott skall tillföras utöver den ekonomiska ram som lades fast i beslutet. Det har tillförts resurser genom beslut både 1988 och 1989, men folkpartiet anser dessa tillskott otillräckliga och yrkade på större förstärkningar under vårriksdagen. Vi har också kunnat konstatera att ÖB i sin perspektivplan inför 1991 års försvarsbeslut har med de förstärkningar vi särskilt lade vikt vid i beslutet. Det intressanta är att ÖB:s nu framlagda förslag jämfört med tidigare förslag innebär en förändrad avvägning mellan numerär och kvalitet. ÖB förordar nu en större satsning på kvaliteten. Från folkpartiet välkomnar vi denna nya syn. Denna syn på en nödvändig kvalitativ förbättring av våra förband måste också prägla de åtgärder som vidtas för att förändra den svenska armén. När vi i den nu arbetande försvarskommittén förberedde förslaget till omorganisation av armén hade vi som grund ÖB:s försvarsmaktsutredning. Det är att beklaga att majoriteten inte mer lyhört följde de krav på åtgärder som ÖB där lade fram. Vi i folkpartiet har vid vår granskning av förslaget funnit att det ligger väl i linje med vad vi anser bör göras, både när det gäller omstrukturering och förstärkning för att genom ökad kvalitet svara mot framtida behov. Till detta kommer de alltmer synliga stora brister som finns i dagens organisation. Denna kunskap är inte förbehållen ledamöterna i kommittén som fått redovisning av läget utan måste också vara känd av de ansvariga inom armén och även av den allmänhet som följer försvarsdebatten. Bristerna finns såväl när det gäller personlig utrustning som vapen och ammunition. Att i det läget underlåta att vidta åtärder är oursäktligt. Hur kan vi acceptera att man år efter år underlåter att ersätta materiel som utgått eller anskaffa ny som svarar mot dagens krav? För att möjliggöra en brigadorganisation med tillräcklig kvalitet anser vi nu, liksom vi gjorde under kommittéarbetet, att man måste genomföra kvalitetsförbättringar men även ytterligare differentiera utbildningstiderna. Regeringen har i sitt förslag inte orkat hela vägen fram. Den har avvisat våra förslag till förstärkningar, och resultatet blir en liten fältarmé med otillräcklig kvalitet i de viktigaste fältförbanden. Det är också helt klart, när man följer den debatt som förts, att den förändring regeringen föreslår leder till att tilltron hos personalen till den egna försvarsförmågan rubbs. Detta gäller såväl den anställda personalen som de värnpliktiga som vid krigsförbandsövningar blivit varse bristerna. Detta i sin tur påverkar svenska folkets tilltro till vårt försvar. Vi anser att den moderniserade fältarmén bör innefatta omkring 20 brigader. Dessa bör ha tillräcklig kvalitet och bör innehålla fler mekaniserade förband än vad som är fallet i dag. För att nå detta mål krävs reformer. ÖB har givit förslag på hur sådana skall kunna utformas, och det är beklagligt att majoriteten inte accepterar dessa förslag. ÖB begärde att få starta en försöksverksamhet med fem månaders utbildning. Detta har accepterats av regeringen och av riksdagen, men hans andra krav, att inom ramen för denna utbildning få undersöka möjligheten att på två och en halv månad nå utbildningsmålet för bevakningsförbanden har avvisats. För oss i folkpartiet var det naturligt att säga ja till femmånadersutbildningen men också att bejaka en försöksverksamhet med två och en halv månads utbildning. Vår grundsyn är att ingen värnpliktig skall genomgå en längre utbildning än vad som fordras för att lösa de uppgifter som är förelagda. Eftersom det endast är fackmännen som kan ge svar på vilken utbildningstid som erfordras är det helt naturligt att möjliggöra en försöksverksamhet. Vi beklagar verkligen majoritetens ovilja att acceptera utbildarnas krav när det gäller den korta utbildningen, eftersom man därigenom avhänder sig resurser som kunde användas för kvalitativa förbättringar och materiel. Bristen på förståelse för utbildarens krav visas också när det gäller utbildning av personal för brigadförbanden.Vi har ansett att det är naturligt att utbildningen, om utbildningsmålet inte nås med den nuvarande utbildningstiden på sju och en halv månad, måste förlängas. Herr talman! När man följt den debatt som pågått sedan ÖB presenterade sitt förslag i FU 88 har det varit förvånande att iaktta den kantring debatten fått. ÖB framhävde i sitt förslag att målet var den framtida krigsorganisationen. De förändringar som föreslogs var endast medel för att nå ett mål. Debatten har sedan nästan uteslutande handlat om medlen. Målet har tyckts ointressant för många debattörer. De tycks helt blunda för den allvarliga situation som råder. För oss i folkpartiet är målet en balanserad armé fortfarande det viktiga. För att nå detta mål måste medel frigöras för att kunna genomföra kvalitetsförstärkningar, differentiera utbildningstiderna men samtidigt också höja planeringsramen, dvs. mer pengar. Vi anser också att det utan nödvändiga kvalitetsförbättringar inte är möjligt att inför personalen motivera organisatoriska förändringar av det slag som nu föreslås. Det förslag vi nu har att ta ställning till uppfyller ej dessa krav, och jag yrkar därför avslag på regeringens förslag till ny arméorganisation och bifall till reservation 8.

Herr talman! Jag har självfallet inte någon större anledning att söka sak med Kerstin Ekman och folkpartiet. Men Kerstin Ekman påtalade i sin kraftfulla inledning det ansvarslösa i att vi nu inte fattar beslut. Jag måste då säga att det är ansvarslöst under en enda bestämd förutsättning, nämligen att vi under det ett och ett halvt år som återstår tills ett nytt brett försvarsbeslut skall fattas inte är beredda att betala vad vår arméorganisation kostar. Vi moderater är beredda att betala vad vår arméorganisation kostar. Då framstår inte det som Kerstin Ekman säger som särskilt klokt. Mot den bakgrund som jag nyss berörde, att folkpartiet röstar både ”för”, ”emot” och ”avstår”, finns det långt större anledning att fråga: Vad vill folkpartiet?

Herr talman! Det som Arne Andersson i Ljung uttalar om att moderaterna skall göra förstärkningar som leder till att dagens situation klaras av är anmärkningsvärt. Jag har inte sett några sådana förslag. Moderaterna vill behålla allt som det är utan att tillföra de pengar som skulle behövas för att förbättra den nuvarande organisationen så att standarden blir godtagbar. Hur kan moderaterna helt blunda för de brister som finns? Hur kan moderaterna blunda för de rapporter som läggs fram om tomma mobiliseringsför råd? Och hur kan moderaterna sova gott på natten när de vet att en svensk soldat om han är tvungen att gå ut i krig för vårt land inte har tillräckligt med ammunition, en ammunition som dessutom kanske inte har tillräcklig verkningsgrad? Hur kan moderaterna hävda att vi inte skall göra något utan vänta tills nästa försvarsbeslut när vi borde ha fattat detta beslut redan 1987?
Herr talman! Kerstin Ekman, varifrån kommer den större effektiviteten, och varifrån kommer ammunitionen om vi i dag skulle fatta detta beslut? Försök inte att gripa något ur luften. Det måste föras en realpolitik när det gäller vårt försvar.

Herr talman! Beträffande den lilla minidebatt som utspann sig mellan Arne Andersson i Ljung och Kerstin Ekman kan jag bara tillägga att jag delar Arne Anderssons uppfattning i stort i detta sammanhang. I detta betänkande från försvarsutskottet skall riksdagen nu ta ställning till den största reduceringen i arméorganisationen sedan 1925. I 1987 års försvarsbeslut anmäldes att bristerna i underlaget från armén varit så omfattande att den delen särskilt skulle utredas. Regeringen uppdrog till ÖB att senast den 30 september 1988 slutredovisa arméns långsiktiga utveckling. Resultatet blev den för många välbekanta försvarsmaktsutredningen 88 , detta mycket omfattande material som i en oförändrad ekonomi visade på stora förändringar i arméns grundorganisation. Strax efter försvarsbeslutet 1987 konstaterade ÖB att det rådde obalans mellan uppgifter och resurser. Orsaken tvista de lärde om, men slutligen blev syndabocken till felräkningarna planeringssystemet. Regeringen beslutade så småningom, efter kritik från centerpartiet och moderaterna, att tidigarelägga 1992 års försvarsbeslut med ett år. 1988 års försvarskommitté tillsattes med direktiv att med förtur utreda frågor rörande arméns utbildningssystem och grundorganisation. Till grund för kommitténs övervägande och förslag låg till största delen FU 88-materialet. Försvarskommitténs betänkande från juni månad stämmer till hundra procent överens med den proposition som ligger till grund för dagens utskottsbetänkande. Vi ansåg att betänkandet uppvisade en splittrad bild, att det var olyckligt när så betydelsefulla frågor inte kunnat samla de stora partierna till en bredare lösning. Vidare tyckte vi att det var av stor vikt att regeringen, sedan remissinstansernas uppfattning inhämtats, tar initiativ till att åstadkomma en bredare politisk lösning än den kommittén åstadkommit. Herr talman! Tyvärr kvarstår den splittrade bilden, och tyvärr blev det ingen remissomgång. Det är med detta som bakgrund som centerpartiet med allvar tar sig an denna för vårt land så viktiga fråga. Knappheten inom försvaret visar sig inte enbart i alltmer nedsliten och för åldrad materiel. Sedan lång tid har antalet repetitionsutbildningar minskat = Prot. 1989/90:46 både i antal och längd. En viss förbättring har dock skett detta budgetår. 14 december 1989 Bristen på medel har reducerat antalet platser i försvarets grundutbildning. Vi har fått en s.k. värnpliktspuckel med ett växande antal unga värnpliktiga Arméns utveckling som väntar på att få fullgöra sin grundutbildning. Förslaget om en försöksoch totalfi örsvarets grund i brist på medel. Det är alltså inte baserat på förändringar i försvarets utbildningsbehov. Inom försvaret finns också stora svårigheter när det gäller vakanser inom befälskåren. Särskilt allvarlig och negativ för totalförsvaret har dock osäkerheten varit. Står de försvarspolitiska målen kvar? Vilka resurser kommer försvaret att tilldelas för att kunna uppfylla dessa mål? Kommer krigsorganisationen att bantas och i så fall hur? Detta är exempel på frågor som ställs till oss riksdagsledamöter när vi möter allmänhet och företrädare för försvaret. Centerpartiets försvarspolitik är tydlig. Försvaret skall ha en sådan styrka och slagkraft att det med rimlig säkerhet kan avskräcka en eventuell angripare. I det fall Sverige ändå skulle angripas skall försvaret kunna slå tillbaka ett angrepp och försvara svenskt territorium. Försvaret är en angelägenhet för alla svenska medborgare. Vi slår därför vakt om principerna för ett folkförsvar baserat på allmän värnplikt. Vår politik utgår från de säkerhetspolitiska målen om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Centerpartiets försvarspolitik är därmed logisk och klar. Utifrån säkerhetspolitiska bedömningar om den hotbild som föreligger skall krigsorganisationen bygga upp ett effektivt och avskräckande defensivt försvar. Herr talman! Inte sedan andra världskrigets slut har det politiska läget förändrats så snabbt och genomgripande i Europa. Den tidigare absoluta och givna blockbildningen mellan Östoch Västeuropa har luckrats upp. Järnridån har — även i bokstavlig mening — raserats. I merparten av de östeuropeiska länderna har vi bevittnat hur folkresningar på kort tid skapat helt nya förutsättningar för en demokratisering i en omfattning som inte varit möjlig att förutse. De kommunistiska partiernas särställning som enda legala statsbärande parti har upphört i Ungern, Tjeckoslovakien, DDR och Bulgarien. Det polska folket har i allmänt val detroniserat det polska kommunistpartiet och uttalat sitt förtroende för Solidaritet. Kort sagt har det tidigare statiska politiska läget i Europa förändrats. Vilka långsiktiga effekter denna förändring kan komma att få är det däremot inte möjligt att avgöra i dag. Ingen torde kunna förneka att utvecklingen under hösten 1989 har förändrat det säkerhetspolitiska läget för Sverige. Kommunismens sönderfall, planekonomiernas sammanbrott i Östeuropa och den nu pågående demokratiseringsprocessen där har förändrat bilden. Under de senaste åren har terrorbalansen mellan stormakterna satts i fråga. År 1990 finns det goda möjligheter till ett genombrott i nedrustningsförhandlingarna på flera viktiga områden. Det gäller för såväl konventionella vapenstyrkor som kärnvapenförhandlingar. Riskerna för en väpnad konflikt mellan stormakterna i vårt närområde har minskat. Däremot finns det tecken som tyder på att instabiliteten i Europa — 1 främst då i Östeuropa — kan öka krisriskerna även för vårt land. I en artikel i DN den 9 december 1989 påpekar också ÖB risker för att den ökande sociala oron i Östeuropa kan leda till en flyktingvåg till Sverige. Andra orosmoln är helgens överläggningar i Sovjetunionens centralkommitté, som tyder på stor oenighet i kommittén. Generalsekreterare Gorbatjovs ställning som ledare för Sovjetunionen är inte oomstridd. Beroende på Gorbatjovs möjligheter att stärka, eller åtminstone bevara, sitt nuvarande inflytande i Sovjetunionen kan läget snabbt förändras. Konservativa krafter kan komma att ta över. Vi kan i dag bara gissa oss till vad ett sådant övertagande kan leda till ur säkerhetssynpunkt för vårt land. Slutsatsen kan bara bli en: det finns just i dag inte utrymme för någon nedrustning, men inte heller några bra argument för upprustning. Ofta hörs tongångar om att omstruktureringen inom armén är nödvändig för att vässa eggen. Man kan stillsamt ställa frågan: Har hotbilden i väsentlig grad förändrats under det senare året? Svaret är självklart ett nej. Däremot är osäkerheten stor vart det bär hän. Jag vill ställa frågan till Roine Carlsson: Varför är det nödvändigt att vässa eggen nu när furan är på fall? Kan vi inte avstå från vässandet tills försvarskommittén lägger sitt slutbetänkande i december 1990 och vi fattar försvarsbeslut 1991? Från centerpartiets sida har vi kritiserat tågordningen i försvarskommitténs arbete. Att först besluta om grundorganisationen för att därefter skriva ett säkerhetspolitiskt betänkande och som slutprodukt lägga fast krigsorganisationen med antalet brigader är en bakvänd ordning. Det naturliga i detta sammanhang hade varit att samtidigt utreda grundoch krigsorganisationen. Då hade vi kunnat se vilken storlek och vilket innehåll brigadorganisationen fått och anpassat grundorganisationen därefter. Herr talman! Sammantaget anser centerpartiet att det nu inte finns sakliga skäl som stöder regeringens förslag till ändringar av arméns organisation. Nedläggningen av ett antal landskapsregementen kan påverka försvarsviljan negativt, vilket vi särskilt påtalat i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet. Försvaret är helt beroende av allmänhetens stöd för sin verksamhet. Vi kan konstatera att förutsättningarna för frivilligverksamheten kommer att försämras i viktiga avseenden. Utskottet har i sitt betänkande avvisat vårt förslag att nu avslå propositionen i sin helhet och anför att vissa frågor som behandlas i propositionen saknar samband med det i vår motion kritiserade utredningsarbetet. Utskottets majoritet har därmed missuppfattat våra skäl för avslagsyrkandet. Vi vill markera den olust vi känner inför detta beslut. Den helt felaktiga ordningen på beslutsgången är en anledning. Förslaget om nedläggning av landskapsregementen är av principiell natur och intresserar därför en betydligt vidare krets än dem som nu är verksamma i försvaret. Trots detta har försvarskommitténs betänkande inte remissbehandlats. Från centerns sida finner vi detta synnerligen betänkligt. Förutom synpunkter från försvarets olika grenar och myndigheter saknar vi den bedömning av förslagets effekter som berörda civila myndigheter har. Det väl utvecklade remissförfarandet i vårt land är viktigt ur demokratisynpunkt. Det ger myndigheter, intresseorganisationer och enskilda med borgare möjligheter att utifrån sina erfarenheter och kunskaper belysa effekterna av ett förslag. Av propositionen framgår att regeringen medvetet valt att avstå från remissförfarandet av tidsskäl. Utskottet avstår från att kommentera detta. Det är klokt, eftersom det fanns tid för en kort remissomgång från det att försvarskommittén presenterade sitt betänkande i juni 1989 till tidig höst. Jag yrkar således bifall till reservation nr 1 i betänkandet. Om riksdagen avslår centerns yrkande i reservation nr 1, kommer centerpartiet att ta ställning till detaljförslagen i enlighet med vad partiet redovisat i de reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. Försvarskommittén har hitintills, liksom utskottet, framhärdat att dubbelbrigadsregementen är en bra lösning. Vi har den uppfattningen att ett regemente, en brigad är en vida överlägsen organisation. Erfarenheterna från de tidigare tvåbrigadsregementena talar för detta. I dagsläget vet vi inte hur många brigader som faller ut i slutbetänkandet — möjligen siktar socialdemokraterna på ett mindre antal brigader än i dag. Vår uppfattning är att om hela landet skall försvaras så behövs det antal som ÖB har angett, således 21. Herr talman! Regeringens förslag innebär en genomgripande förändring av arméns organisation. Ett flertal landskapsregementen föreslås bli nedlagda. Ett antal enheter skall samlokaliseras. Som jag inledningsvis berört anser vi det utomordentligt olyckligt att nu, i det osäkra läge vi befinner oss i, begränsa handlingsmöjligheterna för försvaret. Det är därför rimligt att avvakta med ett beslut i denna fråga. Om riksdagen i dag följer utskottet innebär det ett avsteg från principerna om landskapsregementen och om enbrigadproducerande regementen. Riksdagen medverkar då — utan att ha underlag för detta — till en övergång från en regionalt spridd arméorganisation till en koncentration till storregementen. En spridd arméorganisation med bevarade landskapsregementen är viktig av flera skäl. För det första medger en sådan försvarsstruktur ett fullgott försvar i alla delar av landet. För det andra medger ett bevarande av nuvarande landskapsregementen att huvudprincipen inom arméorganisationen med enbrigadsproducerande regementen kan upprätthållas. För det tredje är en decentraliserad arméorganisation av vital betydelse när det gäller att upprätthålla kontakterna mellan det civila samhället och totalförsvaret. Samarbetet mellan försvarets olika grenar underlättas även i en sådan organisation. Möjligheterna att rekrytera personal till armén kräver en decentraliserad grundorganisation. Även av detta skäl bör landskapsregementena bevaras. Merkostnaderna för att bevara de tre landskapsregementena har beräknats till ca 120 milj.kr. per år. Merkostnaderna vid en nedläggning — i form av flyttkostnader för personal, materiel, krav på nyinvesteringar i närtid vid bl.a. de tvåbrigadsproducerande regementena, ökade personalavgångar, vilket medför krav på ökad nyutbildning av befäl, och ökade resekostnader för värnpliktiga — är underskattade. Det finns ingen klar ekonomisk redovisning av sådana kostnader. Däremot tycks det nu vara klarlagt att de totala försvarskostnaderna kan komma att öka under de närmaste åren på grund av nedläggningarna. På sikt kan vi även förlora handlingsfriheten. Enligt centerns uppfattning är det viktigt att landskapsregementena 13 i Örebro, I 11 i Växjö och I 17 i Uddevalla bevaras. Herr talman! Om infanteribrigadens skyttebataljoner utbildas vid enbrigadsregementen möjliggörs en kortare förbandsomsättning. En kort omsättningstid gör det möjligt att ta vara på de kunskaper som de värnpliktiga får isin grundutbildning på ett effektivare sätt än vad ett system med längre förbandsomsättningstider medger. De värnpliktiga kommer att vara förhållandevis nyutbildade under sin placering i krigsförbanden. Medelåldern i förbanden blir lägre. Kort förbandsomsättningstid gör också att det blir möjligt att omplacera de värnpliktiga till andra delar av försvaret tidigare än som i dag är fallet. Det kan leda till en föryngring av civilförsvaret — något som utskottet eftersträvar — men även till att territorialförsvaret kan föryngras. När det gäller skillnader i kostnadsbilden mellan kort och lång förbandsomsättningstid råder det stor osäkerhet. Olika ekonomiska beräkningar visar på stora skillnader. Det är viktigt att belysa de totala effekterna av en förkortning av förbandsomsättningstiden. Merkostnaden för ett sådant system måste vägas mot de effektivitetsvinster som detta ger. Vi i centern har begärt att försvarskommittén skall få i uppdrag att göra en sådan totalbedömning. Ett sådant arbete är fullt möjligt att genomföra inom ramen för försvarskommitténs nuvarande tidsplan. Herr talman! En fråga som försvarskommittén utredde var frågan om lokaliseringen av den nya militärområdesstaben med förvaltningar. Överbefälhavaren förordade vid detta tillfälle en uppdelning som innebar att staben skulle vara i Strängnäs och förvaltningarna i Enköping. ÖB ansåg således att en samlokalisering inte var nödvändig. Efter många och långa diskussioner i försvarskommittén enades majoriteten till slut om en samlokalisering till Strängnäs. Denna ståndpunkt intar även utskottet. Utskottet gör bedömningen att det på lång sikt torde vara den bästa lösningen. Som bekant försvinner Bergslagens militärområde, som har sina ledningsdelar i Karlstad. Vi i centerpartiet anser att det finns fördelar med en delad organisation. I valet mellan Enköping och Karlstad talar bl.a. regionalpolitiska skäl för Karlstad. Också ur operativ synpunkt finns det fördelar med den mer tillbakadragna gruppering som Karlstad erbjuder. Vidare finns det klara fördelar med att välja Karlstad genom att man då kan bygga vidare på en redan etablerad förvaltningsorganisation i stället för att behöva bygga upp en ny. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21 och 25.

Herr talman! Det är inte särskilt ofta som vi behandlar frågor här i kammaren som har förberetts under så lång tid som denna, som har rönt ett så stort intresse från allmänhetens sida och som påverkar så relativt många människor på flera orter i Sverige — såväl anställda som befolkningen i stort. Alla har visat ett stort engagemang. Av dagens talarlista framgår att det finns 31 anmälda talare. Sällan är ta larlistan så lång. På åhörarläktaren — som visserligen inte är fullsatt — finns Prot. 1989/90:46 det redan denna tidiga timme personer som kommer från orter där de för — 14 december 1989 band finns som berörs av denna diskussion om huruvida förbanden skall läg gas ned eller inte. Det är inte underligt att frågan röner ett stort intresse. För det första är den rent allmänt en viktig fråga. För det andra handlar det om mycket pengar. Men det handlar också om känslor. I den meningen har denna fråga — med all respekt för den som kan ta illa upp — likheter med en annan fråga som vi diskuterade för några år sedan och som också rönte stort intresse. Jag tänker då på frågan om älgjakten. Då fick man ett intryck av att den frågan var decenniets viktigaste politiska fråga. Över 200 000 människor har skrivit på listor för att visa att man vill bevara förbanden i Växjö, Örebro och Uddevalla. Naturligtvis är det ett uttryck för en folkmening. Det vore löjligt att påstå någonting annat. Men det är också ett uttryck för en skicklig marknadsföring och för det faktum att alerta organisationer förmår att få i gång en rörelse. Detta avgörande, liksom varje annat politiskt avgörande, innebär att intressekonflikter uppstår. Men det är en uppgift för den politiska beslutsapparaten att lösa sådana konflikter. Mycket ofta innebär det dock att vissa inte får sina intressen tillgodosedda. Vi i vpk stöder i huvudsak propositionen. Jag återkommer senare till de avsnitt som vi ser annorlunda på. Rent allmänt menar vi att den militära andelen av totalförsvaret bör minska. Den självklara utgångspunkten är då följande frågor: Hur använder vi våra resurser? Vilka länkar i totalförsvarskedjan är de svagaste? Är det de militära delarna eller finns det också andra delar vars svaghet hotar vår överlevnad och handlingsfrihet? Man brukar tala om det sårbara samhället, och det är naturligtvis det konkreta uttrycket i detta sammanhang.

Överlevnaden och handlingsfriheten för svenskt vidkommande hotas, men bara till en del, av militära skäl. I dessa dagar är det få som påstår att de militära hoten mot Sverige är de väsentligaste eller ens kan väntas bli det i en framtid. Mänsklighetens överlevnadsproblem rör helt andra saker. Miljöfrågorna, hoten när det gäller försörjningen av världens människor och det ökade befolkningstrycket i andra delar av vår värld kan vara en grogrund för våld och ofrihet och därmed för hot om militära medel. Det är de delarna som vi måste analysera när vi granskar Sveriges försvar, den militära delen. Vi i vpk vill att Sverige ansluter sig till de krafter både inom landet och i omvärlden som verkar för avspänning och nedrustning. I det stycket vill jag naturligtvis ge Arne Andersson i Ljung rätt. Han sade nämligen i sitt inledningsanförande att den föreslagna lösningen naturligtvis medger en handlingsfrihet i egentlig mening. Det är en handlingsfrihet att utbilda 21 brigader. Jag inbillar mig icke att Sverige för sin överlevnad och handlingsfrihet 15 behöver 21 brigader. En lösning med en handlingsfrihet värd namnet, innebär också att man kan gå i en riktning som Arne Andersson i Ljung icke önskar. Regeringens utgångspunkt är att rationalisera inom armén, och i det stycket har vpk naturligtvis inga invändningar. Att rationalisera är till sin definition något positivt; att man gör något förnuftigare är det ingen som motsätter sig. Vi skall alltså ha en utbildningsorganisation som ger oss möjlighet att utbilda ett visst antal förband. Jag inbillar mig och partiet menar att vi har den handlingsfriheten och får den kapaciteten med den föreslagna lösningen — med råge. I varje rimlig framtidsbedömning är den militära andelen av svenskt totalförsvar fullt tillräcklig och bör minska. Så vill jag säga några ord om vpk-s reservationer. Förslaget om förkortad grundutbildning har mött en del debatt, i den meningen att spännvidden i värnpliktssystemet tenderar att bli uttänjt till bristningsgränsen. Det förslag som kom för ett år sedan om två och en halv månaders utbildning är ett uttryck för detta. Den föreslagna kortaste utbildningen på fem månader och den nuvarande längsta på femton månader i utbildningssystemet gör det naturligtvis svårt för samhället att kompensera dem som går den längre utbildningen. Det innebär också spänningar i systemet, i den meningen att det naturligtvis är de som är mest positiva till det militära försvaret som kommer att genomgå de längre utbildningarna. Därmed blir det också en spridning och differentiering inom systemet, där korttidsutbildade riskerar att vara försvarsnegativa. Det här är så pass allvarligt att man bör titta på denna fråga extra noga. Vpk vill att ett parlamentariskt organ inrättas som enbart har till uppgift att granska denna fråga, dels vilken utbildningseffekt femmånadersutbildningen får, dels vilka effekter det har socialt och för försvarsviljan när det gäller de övriga områdena. Jag utgår från att försöken med femmånadersutbildning kommer att förlängas. För min del har jag ingenting emot att det blir en permanent lösning. Att försvarskommittén skall vara det organ som skall utvärdera detta faller på sin egen orimlighet. För det första är försvarskommitténs arbete avslutat om ett år, och försöken kommer väl att fortgå då. För det andra är försvarskommittén sällsynt illa ägnad att ta sig an denna uppgift. Man kan inte påstå att vi har legat på latsidan under den tid som vi har verkat i kommittén. Jag hade ingen aning om, när jag kom att tillhöra detta organ, att det skulle ta så pass mycket tid. Jag föreställer mig inte för ett ögonblick att det kommer att bli mer gott om tid under det kommande året. När vi om ett år sitter med facit i hand tror jag att jag kommer att kunna säga att vi icke har ägnat uppföljningen av försöken med förkortad grundutbildning tillräckligt intresse. Förläggningen av olika myndigheter har vi i vpk också en del synpunkter på, bl.a. militärområdesstaben i Mellersta militärområdet, som bör vara i Karlstad. Den bör också vara samlokaliserad med militärområdesförvaltningarnas ledningsenheter. Det innebär att en delning inte är särdeles lämplig, utifrån de förhållanden som man har att arbeta i praktiskt. Det finns goda skäl som talar för Karlstad. Vi kan inte i varje läge där vi diskuterar att decentralisera och utlokalisera verksamhet se enbart svårigheter. Vi måste i detta fall kunna se att Karlstad har betydande fördelar. Erfarenheterna av tidigare utlokaliseringar är goda, och det finns ingenting som säger att de inte skulle vara det även i detta fall. Slutligen, herr talman, vill jag något beröra förhållandena i och effekterna för Sollefteå. Man kan utan överdrift säga att Sollefteå är den ort som riskerar att drabbas negativt av de nedläggningar som föreslås i denna proposition. Jag har nu lämnat den försvarspolitiska delen och är inne på regionalpolitiska effekter. I propositionen och i diskussionerna kring detta har de regionalpolitiska effekterna inte berörts i någon större omfattning, och det har heller inte från någon part varit meningen, vilket jag tror har varit lyckligt för diskussionen. Norrlands inland är extremt beroende av offentlig verksamhet, vare sig det är fråga om militär verksamhet eller annan verksamhet. För Sollefteås del är armégarnisonen av utomordentligt stor betydelse. Varje förändring som betyder en minskning där kommer naturligtvis att behöva kompenseras på något sätt. Marknadskrafterna kommer inte att lägga verksamhet i Norrlands inland. Det är kämpigt nog utefter Norrlands kustland, och inlandet är definitivt tillbakasatt. Vad som blir följden för Sollefteå i dessa stycken är naturligtvis svårt att säga. Den mycket positiva grundton som finns i utskottets betänkande hoppas jag också kommer till uttryck framöver när det gäller konkreta åtgärder. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vpk är med och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jan Jennehag är en flexibel person, ja, kanske rent av en vidsynt person. Han hann under den första minuten av sitt över tio minuter långa anförande klara av både engagemanget ute i bygderna, engagemanget på läktaren, den stora anslutningen till talarlistan och älgjakten, för att slutligen hamna vid en transformatorstation i Ljusdal. Det framstod nästan som om Jan Jennehag inte riktigt hade förstått vad det var som var ett hot mot transformatorstationen i Ljusdal — det är möjligen det att vi inte har en militär försvarskraft som kan tillgodose att vårt lands integritet inte kränks. Det finns, om än inte i ökande takt, exempel också i år på att det finns nationer som inte respekterar vår neutralitet och vårt lands gränser. Har Jan Jennehag tänkt på att det kanske är där gränsen skall dras? Det är väl ändå inte så att Jan Jennehag har sådan kunskap att han tror sig veta att det finns svenskar som springer omkring med vapen och avser att sabotera transformatorstationen i Ljusdal? Jag vill gärna lägga denna aspekt på detta inlägg. Jan Jennehag sade också att det inte är många frågor som har beretts så länge. Man må ha vilka anspråk som helst på beredning, men den beredning som bestods var att FU 88 skulle hanteras av en kommitté tio veckor under hösten i fjol. Det gick inte. Att det sedan blev åtminstone tio veckor i den kommitté där Jan Jennehag ingick under våren i år, det visar nästan bara att tio veckor inte är mer på våren än på hösten. Dessutom hade försvarsministern satt tumskruv på kommittén genom att man inte fick diskutera några mer pengar. Följaktligen hade man att välja mellan pest och kolera i så måtto att man bara hade att förkorta eller för länga utbildning — för det handlar om ganska mycket pengar. I den valsen kunde man också behålla eller slopa ytterligare ett antal förband. Det var den beredning som Jan Jennehag, såvitt jag kunde förstå, ansåg vara god. Jag har precis motsatt uppfattning. Det var en beredning icke värd namnet, just med hänsyn till att man inte fick tillåtelse att diskutera mer pengar. Detta är svenskt försvars olycka.
Herr talman! Syftet med den del av mitt inlägg som berördes i början av Arne Anderssons kommentarer var naturligtvis att försöka visa att det kvittar om vi kan mobilisera 10, 21, 40 eller kanske 50 brigader. Det finns ändå ett hot mot vår överlevnad och vår handlingsfrihet som vi inte avvärjer med en arméorganisation, hur utbyggd den än må vara. Sedan till spörsmålet huruvida den här frågan är tillräckligt diskuterad. Under få perioder av mitt liv har jag så intensivt och engagerat sysslat med ett ämnesområde som under den här tiden — förra hösten, i våras och denna höst — då det gällt arméns organisation. Jag tror inte att jag under min fortsatta tid som politiker någonsin kommer att syssla så intensivt med en fråga. Och jag tror inte heller att jag kommer att uppleva att samhället i övrigt så engagerat diskuterar den frågan.
Herr talman! Nu fick vi ändå från den redbare Jan Jennehag ett besked om vad han menar med god och gedigen beredning. För Jan Jennehag, som aldrig har sysslat med försvarspolitik förrän just nu då han har börjat med detta, är det alldeles uppenbart, vare sig man skall räkna i procent eller på annat sätt, att engagemang och sysselsättning varit väldigt uppåtgående. Men att detta skall tas som mått på god beredning, det ifrågasätter jag i allra högsta grad.
Herr talman! Jag tror inte att Arne Andersson i Ljung och jag kommer längre i den här frågan. Det är väl inte beredningen i sig som Arne Andersson vänder sig mot, utan resultatet av beredningen. Om vi hade klarat av den på tre veckor och fyra sammanträden och fått Arne Anderssons lösning, så tror jag nog att beredningen hade varit tillräckligt god.

Herr talman! Det har sagts att vi här har att ta ställning till en efterbörd från 1987 års försvarsbeslut. Envar som har sysslat litet med boskapsskötsel vet att kvarblivna efterbörder är ganska besvärliga saker. De kan vara livshotande för djuren, och de är otrevliga att syssla med. Jag skall ändå försöka peta litet i den här smörjan. Men jag skall senare få hjälp av Carl Frick, som skall tala mera om våra förslag beträffande miljövården och samhällets sårbarhet, och av Inger Schörling som skall ta upp behovet av senareläggning av beslutet. Jag är som sagt kritisk; jag har här inledningsvis uttryckt mig väldigt fult om förslaget. Det beror på att jag inte ser konsekvens och logik i det. Många partier som talar mycket varmt för värnplikten vill ändå genomföra detta förslag. Jag kan inte se annat än att det här praktiskt taget är en dödsstöt för systemet med allmän värnplikt, om vi vill ha det trovärdigt — när man lägger ner tre av våra bästa utbildningsregementen, när man differentierar utbildningstiderna ytterligare. Det leder i riktning mot en yrkesarmé, och det är väl inte vad vi vill ha. Vi skall väl inte ha någon bananrepublik här i Sverige. Som motiv har här anförts ekonomiska besparingar, och det sägs att det skall bli 4,3 miljarder på en 20-årsperiod. Men ingenting av dessa pengar faller ut förrän efter sekelskiftet. Det har sagts att armén blöder, att pengar bara rinner ut, att det inte finns pengar i dag — och då skall man i dag investera ytterligare för att möjligtvis göra några vinster om 10-15 år. Det är inte ekonomiska skäl som ligger bakom det här förslaget, det är detta med efterbörd igen. Det är, tror jag, en tanke om att man skall göra försvaret effektivare. Och visst skall vi ha ett effektivt försvar. Men det skall väl vara effektivt mot den aktuella hotbilden. Det här är väl något som ÖB hade tänkt skulle vara effektivt mot 1986/87 års hotbild. Men är det verkligen den vi har i dag? Nu finns det i ÖB:s förslag en del positiva intentioner, som sedan har tagits upp i propositionen. Men de är inte fullföljda ordentligt, tycker jag. En av de positiva sakerna är att man skall ha ökad integrering och bättre samövade förband, men det fullföljs inte ordentligt. Vi har i vår motion ett förslag där vi, visserligen skissartat, försöker följa upp intentionen så att det blir konsekvens och logik i den. Jag har en del frågor som jag genast vill ställa till den majoritet som står bakom det här förslaget — socialdemokraterna och vpk. För det första: Vilken hotbild, vilken krigsorganisation och vilken militär taktik motiverar förslaget till grundorganisation? Jag tycker inte att det duger att hänvisa till 1987 års beslut. Det har hänt för mycket sedan dess. Det är ett anständighetskrav, tycker jag, att man åtminstone skissartat talar om hur man bedömer situationen — som vi har gjort. Vi sitter här i knipa, vi är nya på det här området. Men vi har ändå försökt göra en analys och skissera vilken krigsorganisation och vilken militär taktik vi skulle behöva, och vilken fredsorganisation för armén det skulle leda fram till. Men ni börjar konstigt nog i andra ändan. För det andra: Hur rimmar förslaget med en värnpliktsarmé? Det är fråga om att ta bort de tre bästa utbildningsregementena, differentiera utbildningstiden, avkorta utbildningen, investera i mekanisering — när vi har ungefär 50 000 värnpliktiga i kö och när vi ratar 14 96 av de värnpliktiga redan vid mönstringen. För det tredje: Hur skall ni få en meningsfull värnplikt vid en militär nedrustning? Vi måste ju ändå ha en viss beredskap för att en militär nedrustning kan inträffa. En sådan nedrustning vill vi väl alla ha, såvitt jag förstår. Frågan är bara när den är möjlig att genomföra. När vi inte klarar att ge de värnpliktiga meningsfulla sysselsättningar i dag, hur skall vi då klara det när vi skall börja nedrusta? Det här problemet måste lösas, och det har vi åtminstone tänkt på. Jag skulle vara intresserad av att höra om ni har tänkt på det. En annan av de positiva sakerna i det här betänkandet är att ni tydligen har tänkt till när det gäller det gamla folkpartiförslaget att man skulle direkt rekrytera till civilförsvaret. Det är en liten räddningsplanka för värnpliktssystemet, och det är en liten början till något som skulle kunna genomföras mera konsekvent som en allmän värntjänst, som vi föreslår. För det fjärde: Jag förstår inte vpk i det här sammanhanget — och jag riktar mig till Jan Jennehag. Ni är på samma linje som vi beträffande JAS-projektet. Ni har en hotbildsbedömning som är likartad den vi har — att det är miljöhoten som är de tunga och svåra i dag, och att vi måste ha en militär beredskap för framtiden. Er hotbildsbedömning och er bedömning av hur materielen skall vara i armén är annorlunda än socialdemokraternas. Men det är då egendomligt att ni ändå landar på precis samma grundorganisation för armén — att den skulle vara framtidens lösning. Jag har litet svårt att förstå det. Det vore bra om Jan Jennehag kunde förklara det ytterligare. Från miljöpartiets sida har vi väckt en motion där vi försöker skissera det hela från rätt ända. Vi ger vår uppfattning om hotbilden, och vi överväger en ny militär taktik. På så sätt skall vi få en överensstämmelse mellan mål och medel. I dag brister det genom att det finns vidlyftiga politiska mål om invasionsförsvar i många olika riktningar som armén i dag inte kan uppfylla. Det råder en insikt om att det går inte att få loss mera pengar till detta. I dag går 2,5 20 av BNP till det militära, och ungefär 0,6 96 går till miljön — och där vet vi att det finns verkliga hot mot samhällets överlevnad. Den nya militära taktiken kan naturligtvis diskuteras. Visst skall vi ha en krigsmakt som skall vara effektiv. Men vad är effektivt gentemot framtidens militära hotbild? Hotbilden förändras ju snabbt. Stormaktsblocket i öster genomgår redan en radikal politisk förändring och har påbörjat en nedrustning. Framtidens hotbild kan bli folkvandringsarméer som flyr från svält och förstört land snarare än hot från en mekaniserad stormaktsarmé. I varje fall kommer hotbilden inte att vara så som den har varit de senaste 40 åren. Den perioden är definitivt slut. Vår militära beredskap måste bli mycket mera flexibel för att kunna anpassas till en oviss hotbild. Här menar miljöpartiet att människor har större flexibilitet än maskiner, i varje fall större flexibilitet än JAS-plan och stridsvagnar. Goda vapen till den enskilde soldaten eller gruppen, goda vapen emot pansar och stridsflyg liksom skyddsvästar ger styrka med bibehållen flexibilitet. Miljöpartiet har föreslagit en arméorganisation där de s.k. bygderegementena behålls och som har samövade förband. I stället vill vi banta den militära organisationen genom att avveckla cirka åtta specialtruppslagsregementen. På det viset kan vi nedrusta och likväl bibehålla militär beredskap. Skulle omvärlden återigen bli mera militärt hotfull, är det lättare att tillföra flera tunga vapen än att skapa en ny regional organisation. Det måste vara viktigare för Sverige att värna om värnpliktsmodellen — den är viktig ur demokratisk synpunkt — än att värna om försvarsindustrin. Miljöpartiet ser nu hoppfullt på utvecklingen. Behovet av ungdomar i vapentjänst minskar. Däremot behövs det massor av unga krafter för att motverka den ekologiska hotbilden. Det behövs inte bara beredskapsstyrkor av olika slag för att bekämpa olja, kemikalier och radiakutsläpp, utan det behövs också stora fältarbetsstyrkor. Detta skall Carl Frick diskutera senare. Det borde finnas möjligheter att vid flera regementen delvis växla över till att utbilda miljövärnsförband. Här finns oerhörda möjligheter att ta till vara — Prot. 1989/90:46 värnpliktssystemet om man får ett vidgat verksamhetsområde. Det skulle 14 december 1989 göra värnplikten mera meningsfull. Enligt miljöpartiets synsätt bör värnplikten utvidgas till att gälla hela spektret av arbete som är nödvändigt för det svenska samhällets överlevnad. Här kommer vi in inte bara på räddningstjänst och naturvård utan också på vård av människor. När man börjar ta itu med detta område kommer behovet av tjänstgöring att vara så stort att värnplikten kan utvidgas till att gälla både män och kvinnor. Vi kan få en allmän värntjänst, eller det som tidigare kallades samhällstjänst. Det kan bli en gemensam erfarenhetsgrund för alla svenskar. En sådan grund kommer att visa sig mycket värdefull när det gäller jämställdhet och förståelse mellan män och kvinnor, liksom för samförstånd i ett invandrarland — Sverige är numera ett invandrarland. Detta kan bli något värdefullt för att hålla samman landet. En annan stor fördel med en verkligt allmän samhällstjänst vore att olika delar av totalförsvaret skulle få en chans att bli mera likställda. Jägartjänst, civilförsvarstjänst och vårdtjänst skulle få en mer lika status om de rymdes inom samma ram, och vissa inledande utbildningsmoment kan bli gemensamma. Just rekryteringen till civilförsvaret ger vissa tecken som tyder på en ökad förståelse för att värnpliktssystemet måste breddas. Alla hoppas vi på en internationell nedrustning och i konsekvens med det också en svensk nedrustning. Naturligtvis kan man minska på antalet krigsförband och lägga ned utbildningsanläggningar och regementen. Men enligt min mening borde man överväga en omröstning för en nedläggning, en omröstning gentemot ekologiska och sociala hot. Inte skall vi begära att alla pansarofficerare skall bli omsorgslärare, men förvisso finns i vår svenska befälskår en unik kompetens just i att effektivt utbilda stora ungdomsgrupper i handfasta verksamheter på ett fältmässigt sätt. Låt oss se om inte detta och mycken annan kunskap och tillgångar i byggnader och anläggningar skulle kunna tas till vara inom ett civilt försvar. Naturligtvis går det inte att omedelbart besluta om en utvidgning av vårt nuvarande värnpliktssystem efter dessa linjer. Det måste bli föremål för utredningar och noga överväganden. Det är också vad vi i miljöpartiet yrkar i vår reservation. Men det förefaller sällsynt olyckligt om man föregriper ett nytänkande på värnpliktsområdet genom att besluta om nedläggning av just de tre bästa utbildningsregementena. De kan vara av avgörande betydelse i ett sådant här kommande system. Varför denna brådska? Det är svårt att se några ekonomiska motiv. Man måste nyinvestera i andra anläggningar. Borde man inte kunna erkänna att dagens beslut är en efterbörd av 1987 års försvarsbeslut som inte är särskilt trevlig? Hotbilden har föråldrats snabbt genom de politiska förändringarna i Europa och den tilltagande miljöförstöringen. Jag kommer nu in något mera på reservationerna. Miljöpartiets reservation förespråkar en helt annan modell. Men oberoende av vad man anser om miljöpartiets förslag till helhetslösning, borde det finnas is i magen hos riksdagens ledamöter att vänta med beslutet om arméns grundorganisation. Det är därför som miljöpartiet har skrivit egna reservationer. Även om det finns flera andra partier som anser att beslutet skall vänta, har vi skrivit en egen reservation. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 7 om uppskjutande av besluten rörande arméns grundorganisation. Den reservationen kan vem som helst stödja oberoende av motiven för det. Jag yrkar naturligtvis också bifall till reservation nr 2. I reservationen beskriver vi kortfattat den modell vi förespråkar — och vi hänvisar även till vår motion. Många av oss i miljöpartiet kommer att avstå från att rösta i vissa detaljfrågor där inte vare sig reservationer eller majoritetsskrivning passar in i vår modell. Det är otroligt att man vill lägga ned de nu aktuella enskilda regementen. Men det står på papper. Även här har vi emellertid i miljöpartiet skrivit en reservation där vi motiverar med att hotbilder osv. har förändrats. Det förvånar oss mycket att man föreslår en nedläggning av Kronobergs regemente. Det är det enda arméförband i sydvästra Sverige som omfattar tre län, och det har goda möjligheter att bedriva en integrerad utbildning. Man har erfarenhet av räddningstjänst, och man har den folkliga förankringen. Vi i Mälardalen borde av ren självbevarelsedrift skänka en tanke åt Dackefejden, även om det var länge sedan. Med tanke på hotet västerifrån är det också egendomligt med nedläggningen av Bohusläns regemente. Hotet österifrån har ju förändrats, men hur ser hotet västerifrån egentligen ut? Det finns nationalistiska stormakter i Västeuropa som inte drar sig för att härja i Söderhavet helt utan respekt för andra länders gränser och intressen. På västkusten finns hela vår petrokemiska industri och alla värnpliktiga i Göteborg. Vart skall vi transportera dem? Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 13 och 15. Miljöpartiet har en reservation som berör flyttningen av Svea ingenjörsregemente till Strängnäs. Det är svårt att förstå den flyttningen, särskilt från ekonomisk synpunkt. Det är ett nytt och fint regemente. Det fanns inte på den tiden jag exercerade i Strängnäs. Nu skall man lägga ner det här nya fina regementet och tränga in sig i de gamla kasernerna från 1920 som finns i Strängnäs. Det är vackert i Strängnäs, men det är trångt! Miljöpartiet föreslår att man skall förlägga ett centrum för ingenjörsutbildning inom försvaret till Strängnäs. Man bör hellre placera detta ingenjörscentrum i Strängnäs än i Eksjö. Man behöver bara tänka på broarna i Stockholm. Jag förstår inte anledningen till förslaget. Beror det på att FOA har utsett den här platsen som lämplig för förläggning av sin verksamhet? Jag yrkar bifall till reservation nr 19. Jag kommer sedan till reservation 20, som jag härmed yrkar bifall till. Den handlar om nedläggning av trängregementen. Man skall avveckla Norrlands trängregemente och Skånska trängregementet i Hässleholm. I miljöpartiets modell är underhållsfunktionen mycket viktig, och den borde vara det i alla försvarsmodeller. Det har genom alla krig visat sig att man går in i ett sådant med en ganska liten underhållsorganisation och att man kommer ut med en stor underhållsorganisation. Detta är någonting som verkligen behövs, inte bara utifrån krigsmaktens behov, utan också utifrån det civila samhällets behov. Det är viktigt att vi har reserver. Vi vet hur svårt vi har att klara sjukvården i krig med den modell vi nu har. Det måste finnas reserver, och det måste gå att upprätta ett fältsjukhus i en katastrofsituation. Miljöpartiet föreslår därför att det skall finnas ett trängcentrum i varje milo. Miljöpartiet har en modell med centrum för de olika specialtruppslagen. Vi tror att detta är en en riktig modell. Om man skall vara konsekvent skall man ha sådana för utbildning och metodutveckling, och därefter integrera de delar som behövs för de andra regementena. Man kan då avveckla specialregementena utan att hota värnpliktssystemet. Specialregementena har ju en mindre utbildningskapacitet när det gäller värnpliktiga. De arbetar mer med specialiteter och tung materiel. I reservation nr 23 tar vpk upp lokalisering till Strängnäs av militärområdesstaben i Mellersta militärområdet. Vi menar att det är riktigt att förlägga den till Strängnäs. I detta avseende yrkar jag bifall till utskottets skrivning. Det är riktigt att förlägga militärområdesstaben till Strängnäs, eftersom staden ligger mitt i militärområdet med hänsyn till krigsuppehållsorten. Vårt förslag är att förlägga arméns officersskola till Karlstad. Vi tror att det är viktigt med en anknytning till den civila verksamheten där, t.ex. statens räddningsverk och kemikalieinspektionen. Om jag skulle ha glömt någon reservation, herr talman, yrkar jag härmed bifall till alla reservationer som är undertecknade med Inger Schörlings namn.

Herr talman! Paul Ciszuk vände sig till mig med en fråga som ungefär löd: Hur kan ni tycka som socialdemokraterna, när ni i andra stycken brukar ha så kloka åsikter? Det är i det närmaste omöjligt att svara på en sådan fråga. Det pågår naturligtvis även inom mitt parti en diskussion och en utveckling när det gäller försvarsfrågor. Vi är ingalunda färdiga. Detta betänkande utgör inte 1991 års försvarsbeslut. Det vi nu försöker göra är att rationalisera i den arméorganisation som vi har i dag. Låt oss, såsom Paul Ciszuk har sagt i andra sammanhang, noggrant granska utbildningsorganisationen och vad vi skall använda den till.
Herr talman! Det som jag menar är fel är inte att vpk håller med socialdemokraterna. Det får ni gärna göra. Jag efterfrågade er analys och motivering. Ni vänder det hela bakfram. Ni presenterar tillsammans med socialdemokraterna en grundorganisation, men ni talar inte om den militära taktiken och den militära målsättning som ligger bakom. Ni talar inte om krigsorganisationen och hotbilderna. Jan Jennehag har antytt att han har ungefär samma uppfattning om hotbilden som jag. Det fattas ett led här. Jag tycker att Jan Jennehag är skyldig medborgarna att redovisa hela tänkandet i ett logiskt sammanhang.
Herr talman! Detta tänkande i sitt logiska sammanhang har vi nu påbörjat i försvarskommittén. När vi presenterar ett material om ett år skall vi försöka ha den helhetssynen som Paul Ciszuk i dag efterlyser. Jag är helt säker på att det finns många punkter där miljöpartiet och vpk kommer att kunna ha ett fruktbart samarbete.

Herr talman! En viktig fråga i anslutning till försvarsutskottets betänkande 3 har varit när ett beslut om arméns utveckling och struktur skall fattas. Från några av partierna har hävdats att den rätta tidpunkten är 1991 i anslutning till nästa femåriga beslut och efter det att en säkerhetspolitisk bedömning gjorts. Vid en första bedömning kan ett sådant tidsschema förefalla både logiskt och riktigt i sak. Men det är inte så enkelt som det ser ut. Låt mig påminna om följande av riksdagen gjorda beställning. Riksdagen beslutade i samband med 1987 års försvarsbeslut att ytterligare underlag om arméns utveckling borde tas fram och redovisas under 1988 för riksdagsbeslut 1989. Beslutet är således ett fullföljande av 1987 års försvarsbeslut. De åtgärder som nu erfordras syftar till att åstadkomma förbättringar i främst arméns utbildning samt till balans mellan utgifter och resurser. Förseningar innebär fortsatt obalans och ovisshet för personalen. Erfarenheterna från tidigare avvecklingar visar entydigt att beslut skall fattas och genomföras så snart som möjligt efter det att beslutsunderlaget är framtaget. Dessutom har denna gång ett särskilt personalpaket tagits fram för att stimulera flyttning och mildra konsekvenserna av omstruktureringen. Det ger också bättre möjligheter, vilket är viktigt, att bibehålla personal i så stor utsträckning som möjligt. Beslut avseende arméns grundorganisation kan fattas i år utan att därmed föregripa ställningstaganden som berör inriktningen av totalförsvaret i nästa försvarsbeslut. Vari ligger då förändringarna och vari består enigheten? Vad är det som skiljer partierna åt? Propositionen och bakomliggande förslag kan delas upp i två huvudsakliga inriktningar av åtgärder: antingen nedläggning av fredsförband eller omlokalisering av specialtruppslagsregementen till annan ort för att nå bättre samövningsmöjligheter. Så några ord om nedläggningsförslaget. I regeringens riktlinjer föreslås att tre brigadproducerande regementen läggs ned, nämligen I3 i Örebro, I 11 i Växjö och I 17 i Uddevalla. En majoritet av utskottet biträder denna del av förslaget, medan en minoritet bestående av m, c och mp vill behålla regementena — om än med något olika motiv. Folkpartiet intar en intressant position utifrån utgångspunkten ”en större förändring” av fredsorganisationen i reducerande riktning, men när man ej når ända fram biträder man ej heller regeringens förslag till förändring av fredsorganisationen. Varför denna försiktighet från folkpartiets sida? Så till omlokaliseringsförslaget. Riktlinjerna för specialtruppslagen innebär att Lv7 i Luleå flyttar till Boden, att Ing 1 i Södertälje samlokaliseras I denna del har propositionen starkt stöd i utskottet, och endast miljöpartiet motsätter sig flyttning av Ing 1 till Strängnäs. Därutöver görs vissa markeringar beträffande regementenas status som självständiga myndigheter, men detta påverkar enligt min bedömning ej det faktum att förslaget har brett stöd i utskottet. Herr talman! Jag övergår till att kortfattat beröra det som kallas kort förbandsomsättning. I motion och reservation från c och m framförs förslag om kort förbandsomsättningstid. Några kommentarer omkring detta förslag. Utskottet anser i likhet med motionärerna att kort förbandsomsättningstid har flera fördelar. Utskottet konstaterar emellertid att kort förbandsomsättningstid är mer resurskrävande än ett system med en längre omsättningstid, bl.a. genom att ett större antal värnpliktiga skulle behöva ges minst 7,5 månaders grundutbildning. Vidare medför en kort förbandsomsättningstid ökade övningsoch underhållskostnader samt ett större befälsbehov för att klara den ökade utbildning som följer av ett sådant system. En kort förbandsomsättningsperiod skulle vidare, generellt tillämpad, medföra en ökad förslitning på brigadernas materiel, eftersom denna skulle behöva utnyttjas med tätare intervall i utbildningen. Utskottet delar sålunda försvarsministerns uppfattning att det utöver ekonomiska skäl också finns en rad andra motiv som talar för att man inte generellt bör tillämpa principen med kort förbandsomsättningstid. Så till frågan om militärområdesstaber och förvaltningar. Utskottet förordar lokalisering nära militärområdesstaben. Kommande förändringar inom underhållsfunktionen talar för denna inriktning. I valet mellan föreslagna orter uttalar utskottet att alternativet lokalisering till Strängnäs på lång sikt är den bästa lösningen. Slutligen vill jag understryka den betydelse försvarets personal har för att nu föreslagna förändringar skall kunna genomföras med gott resultat. Utan deras medverkan är måluppfyllelsen inte möjlig. Utskottet anser nu liksom i samband med tidigare organisationsförändringar att det är mycket angeläget att åtgärder vidtas för att minska olägenheterna för den personal som direkt berörs av organisationsförändringarna. Ett nytt betydelsefullt instrument i detta sammanhang är det principavtal som har slutits mellan berörda parter om förmåner till de arbetstagare som berörs av omorganisationer inom försvarsmakten. Utskottet räknar med att tillämpningen av detta avtal och vidtagandet av andra i propositionen redovisade åtgärder kommer att underlätta lösandet av uppkomna personalproblem såväl när det gäller anställd som värnpliktig personal. Utskottet utgår också från att regering och berörda myndigheter noga följer utvecklingen och vidtar de ytterligare åtgärder som kan visa sig behövas för att klara de personalförsörjningsoch avvecklingsproblem som är förknippade med den föreslagna omstruktureringen. Herr talman! Med nu anförda synpunkter och skäl för ett för försvaret betydelsefullt besked yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Låt mig sedan övergå till att något kommentera de tidigare inläggen. Utskottets ordförande, Arne Andersson i Ljung, avlossade en våldsam bredsida mot regeringens förslag och angrep det mer med utgångspunkt i kommentarer till propositionen än utifrån det resonemang som finns i utskottstexten, vilket inte riktigt stämde med vad han sagt att han skulle göra. Jag vill ge ett par synpunkter kring hans sätt att argumentera. Låt mig först slå fast några saker som är viktiga. Även om Arne Andersson skulle komma fram till något som bättre överensstämmer med hans syn på hur försvaret skall utvecklas, vilket brukar sammanfalla med ÖB:s A-nivå, vill jag peka på att man inte ens på den nivån ger uttryck för någon annan uppfattning från vare sig försvarsledningens eller arméchefens sida än att de nu föreslagna nedläggningarna ändå skall komma till stånd. Det är ganska viktigt att konstatera detta. De beslut som tidigare fattades om förändringar i försvarsstrukturen och som alltså innebar nedläggning av IB 66-orna har under ganska lång tid visat att det varit möjligt att utbilda två brigader vid samma regemente. Arne Andersson framförde kritik mot tvåbrigadssystemet. Han glömde emellertid bort att det faktiskt föreligger en skillnad i både målinriktning och kvalitet vid utbildning av IB 66-orna och IB 77-orna beroende på att IB 66-orna i många sammanhang ärvde materiel från de mer moderna brigaderna vilken var nyare och av bättre kvalitet. Förslaget att under två år på försök genomföra grundutbildning om fem månader innebär ju att man har skäl att utvärdera denna verksamhet innan vi långsiktigt bestämmer vilken utbildningstid som skall gälla. Jag förutsätter att den möjligheten är helt öppen. Skulle det då visa sig att vi behöver en längre utbildningstid kan jag tänka mig att vi tar till vara det förslag som vi en gång framlade i VK 83 om en rullande utbildning, vilket ju gör det möjligt att under en tvåårsperiod utbilda tre omgångar värnpliktiga på de regementen som i så fall skall genomföra fredsutbildning. Detta lämnar mer än nödvändigt utrymme för att utomordentligt väl och kanske bättre än någonsin tidigare nyttja de resurser som finns i de fasta anläggningarna. Låt mig också något kommentera Kerstin Ekmans synpunkter på direktrekryteringen till civilförsvaret. Jag tycker nog att folkpartiet något tidigt tar ut slutresultatet av utskottets skrivning. Visserligen har skrivningen en mycket positiv attityd till folkpartiets motion, men det lämnas alltså ett kommittéuppdrag att med hänsyn till värdet för civilförsvaret och den positiva påverkan på värnpliktspuckeln bereda ärendet och återkomma med synpunker som möjliggör att dessa värden tas till vara innan ett beslut ändå fattas. Så har jag också några ord om Ingvar Karlssons i Bengtsfors synpunkter. Han hävdade att detta förslag innebär den största reduktionen av försvarsmakten sedan 1925. Det kan man nog ha litet olika uppfattningar om! Det beslut som fattades häromsistens, nämligen det att avveckla IB 66-an, innebar nog egentligen en större förändring av strukturen i numerärt hänseende än den förändring som nu genomförs. Nu genomförs ju en förändring av fredsorganisationen men med bibehållen inriktning, nämligen den att alla värnpliktiga skall utbildas för det militära försvarets behov. Det innebär i sak att det är fredsorganisationen och icke krigsorganisationen som förändras. Ingvar Karlsson ifrågasatte också vad det var som gjorde att den nuva rande hotbilden i ett kort perspektiv krävde att vi vässar eggen just nu. Problemen är ju, precis som Kerstin Ekman uttryckte saken, att dagens situation innebär att arméstrukturen blöder. Vi kan inte tillåta att detta fortsätter. Då måste vi åtminstone se till att ett sådant läge inte förvärras. Så till slut några synpunkter kring Paul Ciszuks funderingar och miljöpartiets mycket starkt avvikande syn på hur ett militärt försvar skall utvecklas utifrån några frågeställningar: vilken hotbild, vilken krigsorganisation, vilken taktik och hur rimmar förslaget med allmän värnplikt? Det finns ingenting antytt, vare sig i propositionen, i bakomliggande kommittéarbete eller i utskottets skrivningar, som kan tolkas som ett avsteg från principen om allmän värnplikt. Det menar jag är ett utomordentligt viktigt besked till de värnpliktiga och till dem som har utbildningsansvaret, att den grundplåten skall ligga helt orubbad. Vad är det då för hotbild? Hotbilden har förändrats. Den är svårtolkad. Om man skall dra någon slutsats — det tyder i alla fall de bedömningar jag har fått mig till livs på — är det för närvarande en hotbild med mindre risk än tidigare. Det bör också kunna leda till att det som nu genomförs och som inte påverkar krigsorganisationen är en åtgärd som inte på något sätt stör den utveckling och omstrukturering som är nödvändig för att bättre använda våra resurser till bättre vapen, bättre skydd och bättre utbildning än till att låta kostnaderna alltför mycket gå till de fasta anläggningarna. Vilken taktik? Det är den för oss politiker kanske svåraste frågan att besvara. Jag har inte sett eller hört att Paul Ciszuk eller miljöpartiet har anvisat någon annan taktik än att vi skall slå vakt om vårt land utifrån de förutsättningar vi har och de bedömningar vi gör om vår omvärld. Det är också den taktik som rimmar med svenska folkets inställning om målsättningen — ett självständigt land, obundet från stormaktsintressena och fritt att självt forma sin framtid.

Herr talman! Inte minst med hänsyn till den utomordentligt stora respekt jag har för Roland Brännströms stora försvarspolitiska kunnande, stannar min kommentar vid ett stillsamt påpekande på tre punkter. Jag tycker det är litet underligt att Roland Brännström ändå vidhåller att riksdagens beställning är ett fullföljande som hänger nära samman med 1987 års försvarsbeslut. Varför förneka den förändring som ligger i att försvarsministern, som sitter här, har tillkallat en försvarskommitté som skall se över hela försvarets situation men ändå väljer att bryta ut arméorganisationen? Detta är ologiskt, och det är inte någon förståndig politik att försvara detta. Roland Brännström säger att en väntan med beslutet är ofördelaktig för personalen vid de förband som det angår. Jag måste säga att det är ett uttryck för utomordentligt dåligt lyssnande. Vi har under fem sammanträdespass i utskottet haft många besök — vilket inom parentes sagt föga omnämns i det betänkande vi har lämnat — men utom de direkt ansvariga för propositionens tillkomst finns det ingen av alla de besökande som haft en enda rad, ett enda ord till övers för det förslag som vi nu står att fatta beslut om. Man har i stället anslutit sig till ett senarelagt beslut såsom varande det bästa som skulle kunna ske, även om det skulle gå ut över det egna förbandet — just därför att vi då vet varför förbandsförändringen kommer att ske och att den ligger på en riktig grund. Jag tycker inte det argumentet var särskilt bra, Roland Brännström. Låt mig för det tredje säga två ord om detta att vi moderater synes landa vid ÖB:s A-nivå. Ja, det var en korrekt iakttagelse. Men varför då tillvita oss att det nödvändigtvis blir så som ÖB i sin programplan har sagt, att även vid A-nivån kommer dessa förband inte att finnas i krigsorganisationen? Varför undervärdera riksdagens och utskottets roll i sammanhanget? Har vi nu lärt oss någonting av experimentet med tvåbrigadsutbildningen och inte vill upprepa misstagen, och dessutom anser att en förbandstäckning över Sverige i sig har en betydelse, och vi dessutom stannar för minst 21 krigsbrigader, då behövs dessa förband för utbildning. Uppriktigt sagt: Om vi gör sådana uttalanden i utskottet och i riksdagen i samband med ett beslut som landar kring 21 brigader och vill att dessa skall utbildas vid enbrigadsförband, tror jag inte att ÖB avgår av det skälet.

Fru talman! Vår ”försiktighet”, som Roland Brännström kallar den, grundar sig på att regeringens förslag ger ett felaktigt resultat. I vissa frågor kan man här i riksdagen gå med på och finna det befogat att man kommer en bit på väg, även om man inte når ända fram, men när det gäller den framtida arméorganisationen tycker vi att det är omöjligt, Roland Brännström. Regeringens förslag lägger pengar på sådant som inte ger en acceptabel organisation. Den organisation vi anser att den framtida armén skall ha finns skildrad i våra riksdagsmotioner, i vår reservation i försvarskommittén och nu faktiskt också till stora delar i ÖB:s perspektivplan. Dit når man inte med de åtgärder som socialdemokraterna och vpk nu som majoritet föreslår — och rakt inte om man går med på vad moderaterna och centern säger, som sätter kvantitet före kvalitet även när man säger att beslutet skall skjutas upp till 1991. Nej, Roland Brännström, vårt förslag ger en armé i balans, och det är det som är målet. Beträffande direktrekrytering till civilförsvaret hoppas jag verkligen att man i kommittén visar samma positiva syn på förslaget som försvarsutskottet har gjort. Det är ju faktiskt så att det sitter samma förståndiga och kloka människor från de partier som nu har gått med på vårt gamla förslag i kommittén. Jag hoppas verkligen att det blir ett sådant resultat, för det är viktigt för den viktiga del av vårt totalförsvar som civilförsvaret utgör.

Fru talman! Det verkar nästan förvirrande — en efter en kommer upp här och försöker övertyga de lyssnande om att de har det bästa förslaget — både folkpartiet och socialdemokraterna anser att de har det bästa förslaget. Allt tyder på att vi skulle ha tagit ytterligare tid på oss för att klarlägga vems förslag som är bäst. Roland Brännström börjar med att hålla med oss som har kritiserat ordningen i beslutet. Han tycker att det hade varit logiskt om vi hade tagit det på ett annat sätt — säkerhetspolitiken, grundoch krigsorganisationen, osv. Men sedan hänvisar han liksom försvarsministern har gjort många gånger till den beställning som gjordes 1987. Det är klart att det fanns ett beslut i riksdagen 1987, men det är ingenting som hindrar att regeringen och försvarsministern kan ta initiativ till att i alla fall remissbehandla en så här omfattande fråga. Hur många, mer än några enstaka, i den här riksdagen visste när man tog beslutet 1987 hur stora förändringarna skulle bli? Jag tror inte det var många som hade en aning om det, och hade de vetat så hade de säkert skrivit in i 1987 års beslut att detta absolut måste remissbehandlas. Jag tror att många i dag känner sig lurade på den punkten. Det har skett väldigt stora förändringar i vår omvärld sedan man tog beslutet 1987. Bara en sådan sak borde ju ha fått försvarsministern att tänka till ordentligt och fråga sig: Kan vi inte gå litet lugnare fram för att fatta beslut samtidigt i de olika frågorna? Ett och ett halvt år tidigare går man fram för att skrapa rent i grundorganisationen. Det hade varit mycket bättre, om försvarsministern hade kommit på idén att med hänsyn till de förändringar som har skett i omvärlden och de stora förändringar som FU 88 innebar hade vi kunnat gå i en lugnare marschtakt. Det är klart att det finns en del som går i ännu snabbare takt — jag tänker på folkpartiet — men den här repliken gäller inte dem. Med tanke på 1987 års försvarsbeslut och den konstellation som då stod bakom beslutet är det litet förvirrande att se den otakt som gamla marschkamrater i dag går i.

Fru talman! Tack för svaret, Roland Brännström. Det är riktigt att det inte står ett ord i papperen om att vi skall avveckla värnplikten. Det tror jag heller aldrig att socialdemokraterna har sagt, utan de har ofta hävdat att vi skall värna om värnplikten som en grundförutsättning för försvaret. Det är riktigt och bra, och det håller jag helt med om. Ord är bra, men det fordras handling också. Man måste titta på vart besluten leder. Om man lägger ner tre av våra bästa utbildningsregementen med en kapacitet på 4000 åa 5000 värnpliktiga per år och om man differentierar utbildningstiden och gör A-, B-, C och D-lag av de värnpliktiga, är det gåtfullt att man längre skulle kunna tala om en allmän värnplikt. Man skall transportera de värnpliktiga från Västsverige och Växjöregionen till Norrland eller Gotland, osv. Framför allt gör de här nedläggningarna att vi minskar tillgången på kunnigt befäl. Det är ju där flaskhalsen finns i dag. Orsaken till den s.k. värnpliktspuckeln är inte brist på kaserner och lokaler utan det är bristen på lärare. Att nedläggningarna kommer att inverka menligt visar undersökningar som gjorts på de aktuella orterna, och vi vet av erfarenhet att lärare kommer att försvinna. Utbildningen kommer inte att fungera. Kanske jag uttryckte mig fel när jag talade om militär taktik. Kanske hade det underlättat om jag i stället sagt militär strategi. Om jag har förstått rätt rör sig taktiken mera om småfinter, medan strategin är de större greppen. Vi har ändå i vår motion försökt att tala om hur vi menar att den militära beredskap som Sverige behöver ha skall fungera. När vi nu vill göra en radikal förändring, måste vi kunna förklara hur försvaret skall kunna sköta sina uppgifter utan några större pansartrupper och utan stora mängder artilleri. Det har vi gått in på i motionen och talat om att det behövs jägartrupper och att det behövs ubåtar. Maximen skall vara ”möta, hejda, svälta ut” i stället för ”möta, hejda, slå”, för det är slagstyrkan som är så oerhört dyrbar. Det finns möjligheter att spara pengar om man kan ändra den militära taktiken och ta bort de dyraste delarna och ändå få effekt. Det som är fel i dag är, menar jag, att man försöker efterlikna stormakterna. Man ställer upp flygplan som skall kunna tävla med stormakternas. Man ställer upp vässade pansarbrigader som skall vara lika fina som stormakternas. Det är inte den taktiken — eller strategin — vi skall använda, utan vi skall ta fienden bakifrån i stället. Vi skall svälta ut angriparna. Vi skall isolera ett eventuellt militärt invasionsföretag.

Fru talman! Ett par korta kommentarer kring de frågor som Arne Andersson i Ljung, Kerstin Ekman och Ingvar Karlsson i Bengtsfors tog upp. Låt mig först slå fast att det som nu pågår i kommittéarbetet är en bedömning av det säkerhetspolitiska läget i vår nära omvärld. Som en följd av det kommer att läggas beställning på de militära myndigheterna att beskriva någonting i en spännvidd från A-nivå ner till C-nivå, hur man på bästa sätt skapar balans inom olika strukturer och olika kostnadsramar. Däri ligger då också att skapa balans mellan krigsoch fredsorganisation. Det vi gör nu är att som en bit på väg i den riktningen avveckla ett antal fredsförband som inte ens ÖB i sin A-nivå har redovisat behov av för att klara ut en krigsförbandsstruktur inom A-nivåns penningutrymme. Jag tycker att det är rimligt att man snarast tar vara på den möjligheten. Kerstin Ekman säger att det förslag som nu ligger ger fel resultat. Det är en tolkning i ett mycket kort perspektiv som folkpartiet gör i det sammanhanget. De åtgärder som nu vidtas bör öka möjligheterna att i anslutning till 1991 års beslut skapa förutsättningar som ger balans mellan verbalt innehåll och penningtillgång. Så till frågan om direktrekryteringen till civilförsvaret. Låt oss titta på den med mycket öppna ögon och en positiv inställning. Jag tror att det finns värden i förlängningen av ett sådant resonemang. Men det förutsätter också, tror jag, ett något längre funderande i riktning mot någonting som kan vara allmän försvarsplikt och inte bara värnplikt. Det är inte alldeles enkelt att öppna den här dörren. Det är inte lätt att se konsekvenserna i det näraliggande perspektivet. Sedan till Paul Ciszuk litet grand om detta med allmän värnplikt och diffe — Prot. 1989/90:46 rentiering av utbildningstiden. Befälsbristen har vi faktiskt haft ganska 14 december 1989 länge, och den har delvis lett till att vi inte kunnat beta av värnpliktspuckeln,, ZZ —— — trots beställningar från riksdagen vid ett par tillfällen något år bakåt i tiden. Det är bara att konstatera att det läget förvärras inte men förbättras inte heller av det förslag som nu föreligger. Om miljöpartiets filosofi ”möta, hejda, svälta ut” skulle man väl kunna säga litet grovt att detta är naivt. För vad är det som kommer att hända? Jo, en fiende som man medger möjlighet att gå in i landet lägger också beslag på de resurser som är till för att försörja både oss och en eventuell fiende.

Fru talman! Roland Brännström säger att slutresultatet skall bli godtagbart, men jag tror inte det när jag ser på de förslag som har kommit från socialdemokraterna och de skilda vägar som andra talare här har påvisat att de som låg bakom 1987 års försvarsbeslut har gått. De skilda vägarna startade ju just med den olika synen på den ekonomiska nivån eller innehållet i 1987 års försvarsbeslut, där vi ansåg att innehållet var det viktiga och att man fick se till att ha resurser att uppfylla det. När det gäller direktrekryteringen till civilförsvaret ser jag fortfarande positivt på den behandling vi kommer att ha av ärendet i kommittén. Detta är viktigt för civilförsvaret. Frågan om att vi kanske borde ersätta dagens allmänna värnplikt för män med något annat kan visserligen även den tas upp i detta sammanhang, men det faktum att vi har olika åsikter i denna fråga får inte innebära att vi låter bli att fatta ett beslut när det gäller civilförsvaret.

Fru talman! Roland Brännström tyckte att vad jag sade om den militära strategin var löjligt. Det må han tycka. Det kan naturligtvis ses som förmätet att vi i miljöpartiet lägger oss i dessa frågor. Något sådant gör inte Roland Brännström. Om jag har förstått saken rätt så lägger han sig inte i militärernas strategi och taktik. Däremot grundar han, som jag har förstått det, sin mening om det försvarsbeslut vi nu skall fatta på 1987 års militära tänkande. Jag anser inte det vara så lämpligt. Det är inte löjligt, men det är olämpligt.
Fru talman! Jag vill ge ett par korta kommentarer i slutskedet av min del av debatten. Kerstin Ekman talade om obalansen mellan mål och resurser. Detta kom i slutänden att bli en tolkningsfråga i vilken vi och folkpartiet hade litet olika utgångspunkter. Detta är en av de tvistefrågor som det är så oerhört viktigt att undanröja i anslutning till 1991 års beslut, detta för att vi skall få samstämmighet mellan mål och resurser och för att vi skall veta att de beslut vi faktiskt fattar vad gäller försvaret också kan genomföras. Jag menar att man här liksom vid tidigare tillfällen hade en övertro på möjligheterna att omsätta det verbala innehållet i praktiken. Jag kan emellertid inte påminna mig att vi sedan 1972 har fattat något försvarsbeslut i vilket de verbalt uttryckta 31 målen sedan har varit möjliga att genomföra i realiteten och som det var tänkt vad avser penningnivån. Detta menar jag kan vara en läxa för oss alla att ta till oss. Jag använde mig inte, Paul Ciszuk, av ordet ”löjlig”. Jag sade ”naiv”. Det är enligt min uppfattning en betydande skillnad mellan dessa två begrepp. I det ena fallet kan det röra sig om okunnighet, bristande erfarenhet och kanske också en tro på att världen är godare än vad den verkligen är. Miljöpartiet har en syn på och en inställning till försvarsoch säkerhetspolitiken som jag fortfarande bedömer som något naiv.